Herr talman! Det är klart att ett kontrakt som ingås på det här viset måste ha en rättslig grund. När den som avviker från en behandlingsanstalt skall återföras måste det ske utifrån en lagstiftning. Innebörden av detta kontraktstänkande är naturligtvis att kontraktet skall vara rättsligt grundat. Men själva finessen är ju att man inte behöver låta missbrukaren gå ner sig i sitt missbruk så långt att tvång av mera direkt innebörd, det som vi i dag har tillgängligt, behöver tillgripas utan att man kan gå in på ett tidigare stadium och komma överens med missbrukaren om att han eller hon behöver denna rehabilitering. Vederbörande inser ofta det i sina klara stunder. Man kommer då överens om hur det skall gå till. Missbrukaren skall vara medveten om att han eller hon kan bli återförd, om han eller hon avviker från rehabiliteringen. Det är stort nog, och jag tycker att det ändå måste vara någonting av det slaget som ligger i uttrycket ”milt våld”, eller hur orden föll. Alla de detaljproblem som Evert Svensson räknade upp måste naturligtvis lösas. Vi har i vår reservation begärt att regeringen skall lägga fram förslag på grundval av det utarbetade förslag som här finns tillgängligt. Saken är alltså inte omöjlig att hantera. Jag tror att Evert Svensson och jag vid närmare diskussion är ganska överens om att rehabilitering kan återställa människor och återföra dem till ett drogfritt leverne. Jag vill lägga in denna vidare mening i begreppet vård och därmed ge den informationen och intrycket av att de rehabiliteringsinsatser som här görs ingalunda är bortkastade utan kan återupprätta en människa.
Herr talman! Jag har själv medverkat till att vi fått en tvångslagstiftning, som är en påhängslag till socialtjänstlagen. När vi nu diskuterar ytterligare åtgärder måste utgångspunkten vara att hjälpa människorna. När en människa kommer i en svår situation på grund av drogberoende — vare sig det är fråga om alkohol eller narkotika — måste man ”ta tag i” vederbörande och så att säga lyfta honom eller henne ur rännstenen. Man måste leta upp honom under presenningen, där han sover om nätterna, och försöka komma till tals med honom. Det är en betydelsefull insats som samhället måste ta ansvaret för. Hur länge en sådan insats skall pågå, hur långa vårdtiderna skall vara och vilka kriterierna skall vara för uppgörandet av en sådan beslutsväg som vi skall ta ställning till är sedan andra frågor. Här kommer också rättssäkerheten in. I direktiven till socialutredningen och även till socialberedningen talades om behovet av stärkandet av rättssäkerheten, och det är en viktig angelägenhet.

Herr talman! Socialtjänsten har — och får detta ytterligare befäst i narkotikapropositionen — huvudansvaret för det lokala arbetet mot narkotikan. Regeringen har i propositionen gått igenom vilka som är de svaga punkterna på den sociala sidan. Det finns nämligen svaga punkter inom socialtjänsten. I vilka situationer är det som samhället måste reagera — och reagera blixtsnabbt? Låt mig först inskjuta, eftersom det har varit en del diskussioner härom tidigare i dag, att regeringen står bakom den anda och den samhällssyn som präglar socialtjänstlagen. Det är en fin lag, som vi vill slå vakt om. Det krävs en omedelbar uppföljning från socialtjänstens sida vid fall av polisingripanden. I många kommuner brister det i samarbetet mellan socialtjänst och polis. Det finns å andra sidan många kommuner som redan nu bedriver ett offensivt ungdomsarbete, där polisens insatser följs upp omedelbart av socialtjänsten. Ett tiotal kommuner har hittills fått statligt stöd för att utveckla mer offensiva insatser. Vi vill fortsätta detta utvecklingsarbete och sprida detta arbetssätt till samtliga kommuner. På flera orter har man inrättat särskilda enheter inom socialtjänsten med ansvar för ungdomsoch missbruksarbete. När socialtjänsten i de här kommunerna får reda på — via föräldrar, polis, skola eller fritidsgård — att någon ung människa har börjat missbruka narkotika så ingriper socialtjänsten omedelbart. Så måste det gå till i alla kommuner. En annan svag punkt är samarbetet mellan socialtjänsten och häkten, fängelser och frivård. Fem kommuner har fått regeringens stöd för att utveckla ett sådant samarbete. Under våren kommer ytterligare kommuner att få utvecklingsstöd. Socialtjänsten utvecklar ett nära samarbete med polis och kriminalvård. Socialarbetarna utnyttjar i samarbete med skyddskonsulenterna anstaltstiden till att motivera missbrukarna för vård. Det här är inte de enda svaga punkterna. Det behövs en skärpt och fortlöpande kontroll av alla olämpliga ungdomsmiljöer. Det är viktigt med intensifierade insatser mot gatulangningen. Vi måste få fram bra mönster för gemensamma insatser av socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och föräldrar mot skolk och tendenser till missbruk vid t.ex. skolor och fritidsgårdar. Vi måste skapa mönster för tidig upptäckt och tidiga åtgärder i de ungas vardagsmiljö. Och det behövs en intensifierad information och opinionsbildning. Flera har varit inne på betydelsen av det förebyggande arbetet, och jag tycker att det är det allra viktigaste av alla de led som verksamheten på detta område består av. Det är också viktigt med utslussningen, eller om vi nu kallar det för eftervården. Den måste också förbättras genom att myndigheter och organisationer blir mer aktiva. Missbrukare som genomgått behandling på ett behandlingshem behöver stöd för att kunna etablera sig i samhället. Att komma ut till verkligheten igen är inte lätt. Man behöver hjälp för att kunna skaffa bostad, arbete och för att finna nya vänner. På alla dessa punkter har regeringen förslag till åtgärder. Jag upprepar att man i många kommuner kommit en bit på väg eller ganska långt på väg. På andra platser är det fortfarande en yrvaken reaktion när man upptäcker missbruksproblem bland ungdomarna. Många socialarbetare redovisar att de saknar möjligheter att tillämpa lagen om vård av unga, LVU, när det gäller mindre ingripande vårdformer än institutionsoch familjevård. Det kan t.ex. röra sig om ungdomar med uttalade och kanske t.o.m. allvarliga missbruksproblem som helt enkelt vägrar att medverka i någon som helst frivillig behandling eller som har en så ytlig motivation att det är svårt att skapa kontinuitet inom ramen för en frivillig behandlingskontakt. Samtidigt är inte situationen så allvarlig att ett omhändertagande är nödvändigt. Det finns goda resurser i den unges vardagsmiljö — föräldrar och andra vuxna som skulle kunna vara ett stöd för den unge, kamrater som inte missbrukar, osv. Det finns i sådana situationer skäl som talar för att pröva tvångsvård i öppna former — detta var jag inne på tidigare i en replik —i stället för att ta till ett tvångsomhändertagande. Det skulle t.ex. kunna röra sig om att den unge åläggs att hålla en tidsbegränsad kontakt med socialsekreteraren eller en särskilt utbildad kontaktman. Det kan också röra sig om att åläggas att delta i ett särskilt öppenvårdsprogram, dvs. ett program som kombinerar behandling med inslag av utbildning och social träning. Det skall inte vara åtgärder av ren kontrollkaraktär, t.ex. polishämtning eller lydnadsföreskrifter. Vi får återkomma till detta när vi har remissvaren och en proposition att förelägga för riksdagen. I sammanhanget bör nämnas att det i praktiken redan förekommer att yngre missbrukare deltar i ”tvångsvård” i öppna former inom socialtjänsten. Det rör sig då om ungdomar som är dömda till skyddstillsyn och som meddelats vårdföreskrifter i domstol eller av övervakningsnämnd. Man undrade då de mindre ingripande tvångsåtgärderna togs bort ur sociallagstiftningen om detta kanske skulle leda till att fler ungdomar skulle kunna dömas till kriminalvårdspåföljd. Dessa farhågor har delvis besannats. Det är fler ungdomar under 18 år som dömts till skyddstillsyn sedan socialtjänstlagen trädde i kraft. Det är färre ungdomar både i åldersgruppen 15-17 år och i gruppen 18-20 år som överlämnats till vård inom socialtjänsten. Det är fler ungdomar som dömts till villkorlig dom. Sammantaget rör det sig om en överströmning från socialtjänsten till kriminalvården. Det är ett faktum som vi måste beakta när vi överväger eventuella förändringar i sociallagstiftningen. Det är inte en önskvärd utveckling att ungdomar i situationer där det föreligger uttalade sociala vårdbehov hamnar inom kriminalvården. Erfarenheterna av sådana instrument som finns inom kriminalvårdens ram visar att de ibland kan vara verksamma i öppenvårdsbehandling, om den bygger på en realistisk behandlingsplan och har ett kvalificerat innehåll. Jag vill påpeka att det ändock är innehållet i behandlingen och kvaliteten på den mänskliga kontakt som uppstår mellan behandlaren och klienten som ytterst avgör den fortsatta motivationen. Sådana instrument kan, rätt använda, vara medel som förmår missbrukaren att påbörja en förändringsprocess, innan situationen blir så allvarlig att ett tvångsomhändertagande till en behandlingsinstitution måste tillgripas. Socialtjänstreformen har skapat nya förutsättningar för det sociala arbetet. Den har resulterat i ett levande utvecklingsarbete i många kommuner. Men det är också så, att det finns en motsättning mellan principen om frivillighet och kraven på en aktiv uppföljning från socialtjänstens sida beträffande barn och ungdomar som löper risk att utveckla ett allvarligt missbruk. Socialtjänsten misslyckas ibland med de metoder som socialtjänstlagen ger utrymme för. Det är bl.a. den motsättningen den aktuella debatten handlar om. Det är också viktigt att understryka att de som kritiserar socialtjänstlagen inte vill ha en återgång till den gamla sociallagstiftningen. I stället rör det sig om krav på förändringar som, utan att man avstår från frivillighetens prioritet, kompletterar lagstiftningen när frivilliga åtgärder misslyckats. De här kraven måste ses mot bakgrund av den starka tradition av socialt ansvarstagande som vi har i vårt land. Grundhållningen att vi gemensamt måste ta ansvar för att människor inte stöts ut är det som förenar. Åsiktsskillnaderna gäller vilka metoder som är lämpliga för att uppnå detta syfte. Ingemar Eliasson tyckte att regeringen inte bara skulle lyssna på Föräldraföreningen mot narkotika i januari, när den kommer med sitt remissyttrande, utan också nu. Jag har läst på remissyttrandet inför den proposition som vi nu har att behandla och som beretts av justitieutskottet. Föräldraföreningen mot narkotika skriver: ”Narkotikakommissionens förslag att inte kriminalisera missbruk av narkotika och med nuvarande hållning inom socialtjänsten, är risken stor för att samhällsingripandena kommer för sent.” Man säger vidare att påföljden i de flesta fall skall samordnas med socialtjänsten. Vi har tagit fasta på detta, som ju innebär en kritik mot sociallagstiftningen. Eftersom där inte finns några medel, menar man att man skall gå via narkotikastrafflagen. Vi får alltså återkomma och diskutera den saken senare. När Ingemar Eliasson här hänvisar till den reservation som finns om ett ”mellantvång” — jag vill påpeka att den reservationen gäller LVM, inte LVU —- förvånar det mig i lika hög grad. Karin Söder skulle stödja någon form av mellansteg inom sociallagstiftningens ram. Detta hälsar jag med tillfredsstäl lelse, för jag tror att det är en nödvändig utveckling. Men folkpartiets representant, lika väl som centerpartiets, har motsatt sig detta när socialberedningen har haft att behandla narkotikakommissionens tankar i denna riktning. Det är kanske så att Ingemar Eliasson också kommer att stödja en sådan möjlighet för socialtjänsten att ingripa på ett tidigt stadium? Jag tror att vi alla är överens på den punkten. Socialutskottet har inte att diskutera kriminaliseringen, men flertalet talare har varit inne på den saken. Efter att ha lyssnat på de borgerliga ledamöterna i justitieutskottet tänkte jag att jag kanske skulle förstå vad som egentligen låg bakom kravet på kriminalisering när jag lyssnade på de borgerliga ledamöterna i socialutskottet. Att vara blåögd var vackert, sade Björn Körlof, men inte att vara okunnig. Jag har inte blivit mer kunnig av er debatt. Vad är det egentligen som diskuteras? Rune Gustavsson diskuterade helt klart berusningstillståndet. Det var det som skulle kriminaliseras. Jag skulle vara tacksam om Ingemar Eliasson och Göte Jonsson kunde tala om var de står när det gäller kriminaliseringen. Är det den lilla straffria zonen som saken gäller? Eller är det konsumtionen, dvs. alla dem som har narkotika i kroppen som avses? Det är den situationen som många av er har talat om. Om det är den lilla straffria zonen med anledning av HD-domarna, vill jag repetera vad som står i propositionen. Justitieministern skriver där: ”I rättspraxis har emellertid ibland tvekan uppkommit om hur straffriheten för konsumtion —-—- förhåller sig till kriminaliseringen av innehav.” Han säger också att ”innehav i rättspraxis i regel har tolkats på samma sätt som begreppet besittning”. Justitieministern förklarar att han inte tror att tolkningen skall ge upphov till gränsdragningsproblem och säger sedan: ”Jag har svårt att se att några risker för detta skulle föreligga. Om emellertid utvecklingen i rättspraxis skulle ge anledning till det, bör den aktuella gränsdragningsfrågan självfallet tas upp och behovet av lagstiftningsåtgärder övervägas.” Är det detta lilla straffria område som ert förslag gäller? I reservationen står det nämligen klart att det inte är berusningstillståndet som avses. Men flera av er har i diskussionen talat om och argumenterat för en kriminalisering av berusningstillståndet. Jag vill därför ha ett klart besked av Ingemar Eliasson och Göte Jonsson. Vad är det som ert krav gäller? Jag vill avsluta mitt anförande med ett citat ur Peter Paul Heinemanns bok Skolka från livet. Han är nog en av dem som allra mest har engagerat sig i arbetet mot narkotikan. Citatet lyder: ”Min hållning är inte den barmhärtige samaritens. Han har min fulla högaktning och jag vet att jorden skulle rämna om han inte fanns. Men ändå — för min otålighet är det redan för sent. Min strävan är att befria samariten från hans uppdrag att förbarma sig över de krossade. Jag vill vara där långt tidigare och till en tonåring som är på väg ut ur sitt liv och vår gemenskap vill jag skrika: Stanna! och springa i fatt honom och brotta ner honom på marken, eftersom jag tar honom på allvar. Och hålla honom kvar tills vi lugnat oss båda. Och aldrig släppa honom. Inte förrän han lever igen. På fullt allvar: Så måste vi göra allihop!” Det ligger mycket i denna beskrivning. Vi gör inte ”rent hus” med knarket genom en ny lagparagraf. Det finns inga enkla lösningar på narkotikaproblemet. Det är fråga om vad vi gör. Och vi har alla ett ansvar. Det behövs massiva, samordnade insatser från alla i samhället.

Herr talman! Citatet från Peter Paul Heinemann var tänkvärt. Det är precis den erfarenheten som gör att han kräver just en kriminalisering av all användning av narkotika. Statsrådet begärde ett klarläggande. Det handlar inte om att kriminalisera berusningstillståndet, utan att kunna ge hjälp på ett tidigare stadium. Det är alltså fråga om den straffria zonen. Förekomsten av denna gör att HD har kunnat fälla den nämnda domen. Domen sprider uppfattningen att befattning med narkotika inte alltid är straffbelagd och inte alltid är brottslig. Det räcker dock inte med bara ett uttalande. Det är allmänt känt att ett uttalande, om än aldrig så riktigt och fromt, från regering och riksdag som inte är knutet till en lagändring, inte kommer att leda till någon ändrad praxis i domstolsväsendets handläggning. Därför krävs en ändring av lagen i detta avseende. Jag bad statsrådet att lyssna på föräldraföreningarna och Föreningen Narkotikafritt samhälle på denna punkt. De vädjar om följande, och jag citerar ur deras brev: ”Vi uppmanar därför dig som riksdagsledamot att stödja de motioner som kräver att all icke-medicinsk befattning med narkotika skall vara olaglig.” Jag hoppas att statsrådet skall lyssna på organisationerna på den punkten redan nu. Jag vill ta upp frågan om tvångsvård i öppna former, som statsrådet lägger ut texten kring. Jag tycker att det låter intressant i långa stycken. Men precis de frågor som Evert Svensson anförde som invändningar mot kontraktsvård måste också dyka upp i detta sammanhang. Och om man avviker från de program som man har blivit ålagd att delta i — vad händer då? Måste det inte finnas några sanktionsåtgärder också i detta milda tvång? När man överväger dessa vårdformer — kan statsrådet tänka sig att även studera det vi kallar för kontraktsvård? Jag tror att det ligger kloka tankar bakom förslaget om kontraktsvård, och dessa bör inte utan vidare avspisas.

Herr talman! Först vill jag ta upp statsrådet Sigurdsens fråga beträffande hur lagtexten skall utformas och hur tillämpningen skall ske när det gäller den utvidgade kriminaliseringen. Jag vill hänvisa till vad Björn Körlof sade under förmiddagens debatt. Han redogjorde klart för vilken utgångspunkt som hade varit bärande i justitieutskottet och för den borgerliga reservation som finns fogad till utskottets betänkande. I reservationen står det följande: ”De överväganden som utskottet nu har redovisat leder utskottet till uppfattningen att all icke-medicinsk befattning med narkotika bör kriminaliseras. — — — Närmare överväganden i fråga om den lagtekniska utformningen av den av utskottet förordade kriminaliseringen bör komma till stånd inom regeringskansliet.” Vi är medvetna om att alla lagar innebär gränsdragningsproblem. Men för den skull får man inte vara rädd för att förändra lagstiftningen. Så är också fallet i detta sammanhang. Vi kan inte i riksdagen precisera alla de gränsdragningsproblem som den nya lagen kan innebära. Detta betyder inte att vi är så fega att vi inte vågar begära ett förslag om en utvidgning. Vi vet att frågan är klart förankrad i opinionen. Det är viktigt att i detta sammanhang slå fast, Gertrud Sigurdsen, att det inte råder något motsatsförhållande mellan å ena sidan utvidgningen när det gäller kriminaliseringen och å andra sidan den sociala ambitionen. Utifrån detta är jag tacksam för de redovisningar som statsrådet redan har gjort angående synen på sociallagstiftningen, synen på LVU och behovet av andra former av åtgärder än omhändertagande, t.ex. ett slags mellanform inom ramen för LVU. Jag skulle vilja fråga om statsrådet också är beredd att ändra lagen så till vida att man kan gå in och göra omhändertaganden och ingripanden i ett tidigare skede. Även på den punkten har det nämligen visat sig att lagen innehåller brister. Vi behöver både en mellanform och en ändring som möjliggör tidigare ingripanden, så att de unga inte går ner sig så djupt i träsket som de gör i dag. Jag vill också fråga statsrådet om hon är beredd att medverka till de förändringar inom lagen av vård av missbrukare som vi från moderata samlingspartiet lagt fram förslag om i form av motioner till riksdagen i flera sammanhang. Även här finns det uppenbara brister, när man ser på tillämpningen av lagstiftningen. Även när det gäller LYM behöver vi justeringar, utan att vi för den skull gör viktiga avsteg från huvudprincipen när det gäller vår nuvarande socialtjänstlagstiftning.

Herr talman! Jag tror inte heller att det går att vårda bort narkotikamissbruket. Det har sagts av flera personer här i debatten före mig. Därför blir det förebyggande arbetet så mycket mer viktigt. Socialtjänstlagen skall tillämpas aktivt, men det görs inte. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, som anger mål men inte hur målen skall uppnås. Gertrud Sigurdsen nämnde att skyddstillsynsfallen har ökat bland de unga. Det är fråga om mycket alarmerande siffror. År 1981 var antalet skyddstillsynsomhändertagna personer 123. År 1982 hade antalet ökat till 228 personer. Dessutom finns 3 000 ungdomar i de här åldrarna i häkte. Det är alltså fråga om ungdomar mellan 15-18 år. När det gäller hjälpen till de här ungdomarna menar jag att detta borde ha fallit inom socialtjänstlagens ansvarsområde. Många föräldrar uttrycker förtvivlan över att socialtjänstlagen inte kan bidra till hjälp på ett tidigt stadium. I socialtjänstlagen stadgas om ansvar för uppsökande verksamhet. Detta ligger alltså på kommunernas ansvar. Det har också här i debatten sagts att hälften av kommunerna har åtgärdsprogram. Det är en mycket bra och positiv utveckling, tycker jag, men det gäller också att kommunerna får möjlighet att förverkliga de här åtgärdsprogrammen. Jag menar att kommunerna behöver resurser för detta. Det saknas i väldigt många kommuner. I propositionen sägs att när det gäller socialtjänstlagen skall resurser avdelas inom de ekonomiska ramarna för narkotikabekämpningen. Vi vet att det är mycket olika hur stora de ekonomiska resurserna är ute i kommunerna. Jag kan föreställa mig att det kanske är så — även om det inte är något säkerställt samband — att problemen när det gäller narkotika är svårare i kommuner där man har det sämre ställt med ekonomiska resurser. Därför har vi i motionen till samordningspropositionen föreslagit att medel för speciella åtgärder skall utgå som statsbidrag till just denna verksamhet, så att kommunerna får möjlighet att förverkliga de här åtgärdsprogrammen och planerna. Jag tycker det är ett mycket rimligt krav vi ställer, och jag skulle gärna vilja ha en kommentar från Gertrud Sigurdsen när det gäller den frågan.
Herr talman! Det har i den här debatten kommit fram en ganska stor enighet om att det inte går att vårda bort narkotikamissbruket. Jag tycker att det är värdefullt att vi kan ha en gemensam linje på den punkten. Det är viktigt med betydande insatser på detta område för dem som redan har hamnat i narkotikamissbruk, men stora insatser måste också göras för att hindra att nya grupper drabbas. Vi kan se att den kunskap många fått, bl.a. den information som getts till ungdomarna, har haft god effekt.

Herr talman! Av Ingemar Eliasson har jag fått ett klart besked: det är alltså den straffria zonen det är fråga om för hans och folkpartiets del när det gäller kriminaliseringen. Justitieministern har sagt i propositionen att om lagstiftningen ger upphov till gränsdragningsproblem skall man självfallet ändra den. Det är alltså inte generellt fråga om all konsumtion. Vad hela debatten gäller är att man är påverkad av narkotika. Det är inte en sådan generell kriminaliseringslagstiftning som Ingemar Eliasson vill ha — det var ett klarläggande. Ingemar Eliasson! Peter Paul Heineman kräver insatser. Men jag deltog för några veckor sedan tillsammans med honom i en debatt om denna fråga. Han kräver inte insatser via narkotikastrafflagen. Vid denna debatt och vid senare tillfällen när jag har träffat honom har han klart redovisat att det är tvingande åtgärder inom sociallagstiftningens ram som han vill ha. Jag tycker att det är i den riktningen vi skall strama upp den narkotikapolitik som vi har. Göte Jonsson ställde olika frågor om LVM och andra sociala lagstiftningsåtgärder. Göte Jonsson sitter ju själv i socialberedningen som utför detta översynsarbete, och jag utgår från att socialberedningen kommer med ett betänkande där man också tar upp dessa frågor. Hittills har vi bara att behandla de förslag som har kommit och som nu är ute på remiss.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt statsrådet Sigurdsens förvåning när det gäller vad som skall kriminaliseras eller ej. Som många talare i dag har påpekat står det i reservation 3 i justitieutskottets betänkande: ”Någon straffbeläggning av själva berusningstillståndet anser dock inte utskottet vara lämplig.” Det är precis detta som statsrådet frågade om förut. Svaret fanns redan i reservationen. Detta har jag sagt för att inte försöka driva in några kilar mellan reservanterna. Regeringen har använt litet olika argument för att tillbakavisa vårt krav. I propositionen talas det om att det skulle vara allvarligt för vården och rehabiliteringen. Missbrukarna skulle inte våga söka den vård de behöver om bruket kriminaliserades på det sätt som föreslås. Men jag har förstått att statsrådet Sigurdsen i olika sammanhang har förklarat att detta inte är det verkliga skälet. Det vore bra att i den här debatten få ett enhälligt och auktoritativt besked från regeringen: Vad är egentligen invändningen mot en kriminalisering av allt handhavande med narkotika? Beskeden har växlat. Får jag till slut ta upp ett annat ämne, där vi möjligen kan vara överens — det vore bra om statsrådet ville kommentera det. Det gäller de lokala handlingsprogrammen. Utskottet har, liksom man gör i propositionen, uttalat sig positivt om detta, och nu sade statsrådet att vi skall försöka förmå alla kommuner att inrätta sådana handlingsprogram. Min fråga är: Hur skall man få kommunerna att göra detta? Har statsrådet några förslag om hur de försumliga kommunerna skall förmås att ta allvarligare på frågan? Vi vet ju att narkotika i olika former numera finns i alla kommuner, stora som små, idylliska som mindre idylliska. Det är alltså angeläget att skapa lokal opinion och ta tag i frågan utifrån de lokala förhållanden som råder. Det vore bra om statsrådet ville utveckla närmare hur det skall gå till.
Herr talman! Jag har svårt att riktigt förstå varför statsrådet hänvisar till justitieministern när det gäller synen på denna kriminalisering. Högsta domstolen har ju kommit med ett klart uttalande och en klar tolkning — det finns ett prejudikat beträffande synen på den fria zonen. Om man då utgår ifrån vad justitieministern har sagt borde en lagstiftning redan vara på väg från regeringens sida — men så är det inte. Jag konstaterar att statsrådet har sänkt tonläget i just denna fråga, i förhållande till vad statsrådet Ingvar Carlsson presenterade på förmiddagen. Det tycker jag är bra. Vi skall föra debatten utifrån den vikt som de olika inslagen har. Kriminaliseringen är bara en bit och ingalunda något som löser alla problem. När det sedan gäller synen på en samordnad narkotikapolitik menar vi från moderat sida att både LVU och LVM är viktiga komponenter. Jag vill än en gång uttrycka tacksamhet över att statsrådet nu bryter vägen inom det socialdemokratiska partiet när det gäller att skärpa LVU. Men jag vill understryka att det är precis lika angeläget att ta itu med LVM. Då gäller det att inte bara hänvisa till socialberedningen. Därifrån kom det inga initiativ beträffande LVU. Och om statsrådet inte är beredd att ge nya direktiv beträffande att ta itu med LVM, utifrån den här nya synen, är jag rädd för att jag kommer att bli relativt ensam tillsammans med de borgerliga representanterna i socialberedningen när det gäller en skärpning av också LVM. Det heter i vissa sammanhang att tid är pengar. Men när det gäller en samordning av narkotikapolitiken i samhället, en samordning mellan kriminallagstiftningen och sociallagstiftningen, är inte tid pengar, utan där är tid en fråga om liv eller död för många. Därför menar jag att vi nu måste skynda på när det gäller att komma till rätta också med den socialpolitiska lagstiftningen och de brister som finns i både LVU och LVM. Därför hoppas jag att statsrådet beträffande LVM är beredd att ta motsvarande initiativ som nu är på väg beträffande LVU och att vi skall kunna enas på vägen. Jag är tacksam för att vi från moderat sida kan konstatera att man inom socialdemokratin är beredd att sluta upp bakom vår uppfattning när det gäller synen på de här frågorna.
Herr talman! Till Ingemar Eliasson kan jag säga: Det finns flera skäl som redovisas mot en total kriminalisering av all konsumtion. Rädslan att söka vård har jag sagt är ett av dessa skäl. Sedan frågar Ingemar Eliasson hur regeringen skall kunna förmå kommunerna att upprätta lokala handlingsprogram. Det finns i propositionen en beskrivning av hur vi skall ha en bättre samordning centralt. Vi skall ha ett samordningsorgan för dessa frågor — det behövs också på central nivå. Som jag sagt får kommunerna och socialtjänsten ett ansvar på det lokala planet. Men vi skall inte föreslå några tvångslagar på det här området för att förmå kommunerna att göra lokala handlingsprogram. Jag är övertygad om att kommunerna kommer att göra sådana ändå. När man är ute och reser ser man också i de mindre och medelstora kommuner, som tidigare inte haft dessa problem eller i varje fall inte vetat om dem, att man nu upplever problemen. Man står ofta mycket främmande inför det som kommer, men det finns en vilja och en beredskap hos våra kommunalpolitiker för att verkligen ta sig an detta och upprätta lokala program. Så några ord till Göte Jonsson om socialberedningens arbete. Jag utgår alltså från att socialberedningen, som har i uppdrag att också titta på LVM — det har ni ännu inte gjort — kommer med ett förslag. Göte Jonsson säger att han förmodar att han där blir ensam med stöd av sina borgerliga kamrater när det gäller att få en förändring till stånd. Göte Jonsson hade emellertid inte mycket stöd av sina borgerliga kamrater när det gällde att titta på «Nr 56
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har uppsatts. När debatten om narkotikapolitiken nu pågått i sex timmar har endast talare med en anmäld sammanlagd taletid av något mer än tre timmar hunnit få ordet. Återstående anföranden på dagens talarlista har en beräknad taletid av sammanlagt ungefär sju och en halv timme, dvs. exakt så lång sammanträdestid som återstår till kl. 24.00, då plenum måste avslutas. Med hänsyn till den rådande tendensen att överskrida anmälda taletider och sannolikheten för ett betydande antal repliker under de fortsatta överläggningarna förefaller det därför bli ofrånkomligt att fortsätta kammarens överläggningar i morgon. Jag kommer att före kl. 18.00 ta ställning till huruvida kallelse skall utfärdas till ett sammanträde på onsdagen.

Herr talman! I kampen mot drogmissbruk har skolan en mycket viktig roll. Det har från många håll här i dag talats om hur viktigt och nödvändigt det är med de förebyggande insatserna, och skolan har en av sina största uppgifter på detta område. I skolan kommer de som arbetar där i kontakt med alla barn och ungdomar. De här frågorna och problemen tas upp på ett naturligt sätt i undervisningen i olika ämnen. Skolan har också ansvaret för elevvården, och även på det området har skolan möjligheter att aktivt delta i kampen. Genom åren har också den s.k. ANT-kontaktverksamheten byggts ut i hela vårt land, regionalt och lokalt. I den del av propositionen som tar upp utbildningsutskottets område har ökade resurser föreslagits, och det är bra. I motion 76, som följs upp av en reservation, har vi från de borgerliga partierna yrkat avslag på de två nya tjänster som föreslås inrättas på skolöverstyrelsen. Vi har reserverat oss därför att vi tycker att dessa resurser framför allt bör användas på ett effektivare sätt, både regionalt och lokalt. Så sent som 1982 företogs en stor omorganisation av skolöverstyrelsen som resulterade i en avsevärd bantning av verket. Vi tycker därför att det är fel väg att gå att börja bygga upp igen med ytterligare tjänster. Tanken är i stället att det successivt skall ske en decentralisering av denna verksamhet, så att flera beslut kan fattas så nära människorna som möjligt ute i kommunerna och i länsskolnämnderna. Det är den rätta vägen, enligt vår mening. Vi ställer oss alltså bakom ett förslag om ökade resurser, men vi anser att de skall användas på ett bättre sätt. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen som är fogad till utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande beröra utbildningsutskottets betänkande nr 7. Men först en kort reflexion med anledning av den långa diskussionen i dag om kriminalisering eller inte. I olika sammanhang brukar man höra ungefär detta om riksdagen och lagstiftningen: Riksdagen skall inte instifta lagar som blir svåra att tillämpa eller får liten betydelse i verkligheten. Jag tror att det förhåller sig på samma sätt när det gäller att kriminalisera narkotikamissbruk. Jag tror på detta enkla faktum, att så länge verkligheten för en del människor innebär t.ex. ensamhet, oro, ängslan, rädsla eller arbetslöshet kommer det alltid att finnas de som flyr från denna verklighet genom missbruk av olika slag. Om det då rör sig om narkotika eller alkohol är egentligen en gradskillnad. Om man skulle kriminalisera narkotikamissbruket skulle det kanske vara det mest synbara beviset för hur solidariteten ersätts med primitiv straffsyn. Jag tycker också att en kriminalisering skulle vara ett steg tillbaka vad gäller människosyn, men framför allt skulle det vara att angripa ett problem på alldeles fel sätt. Lagstiftningen skall naturligtvis användas på de områden där den har sin verkan. Men sedan handlar det väldigt mycket om vad vi människor gör, hur vi organiserar vårt samhälle och vilka principer som gäller där. Alla människor måste engageras i jobbet mot drogmissbruket. Här har skolan en mycket viktig uppgift. Det gäller information till elever, att göra elever medvetna om drogers skadeverkningar och att hjälpa dem som har fått problem i unga år. I utbildningsutskottets betänkande nr 7 behandlas skolans roll i detta arbete. Utskottet har haft att behandla regeringens proposition om ökade insatser i skolan mot missbruk. Det gäller framför allt den verksamhet som går under benämningen ANT-kontaktverksamhet, dvs. alkohol, narkotika och information om tobakens skadeverkningar. Medel för denna verksamhet föreslås uppgå till 1,7 milj.kr. för budgetåret 1985/86. I denna proposition ges SÖ ett starkare övergripande ansvar för informationsinsatser av olika slag inom skolans område. Det föreslås att två tjänster skall inrättas på skolöverstyrelsen för detta ändamål, att 328 000 kr. skall anvisas för att användas till utökade ANT-kontaktverksamheter i de tre storstadslänen. Man föreslår dessutom att den verksamhet som nu pågår på försök i storstadslänen permanentas från budgetåret 1985/86. 1,2 miljoner avses att användas till det särskilda verksamhetsstödet för ANT-projekt. Utskottsmajoriteten tillstyrker de av regeringen föreslagna insatserna. Till detta betänkande har man fogat en reservation från centern och moderaterna. Reservanterna är rädda för att de två tjänsterna som föreslås på skolöverstyrelsen för samordnande uppgifter kan uppfattas som ett led i SÖ:s återuppbyggnad. Det kan man läsa ut av centerns motion. I stället vill man att pengarna skall användas för lokala ANT-projekt. Herr talman! Jag ser inte någon sådan motsatsställning som reservanterna ger uttryck för i sin reservation. Det är viktigt att den samordnande uppgiften läggs på skolöverstyrelsen. Det är lika viktigt att lokala initiativ och projekt får det stöd som behövs. Därmed vill jag yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi har haft en lång debatt i dag om ett väldigt viktigt ämne, och konklusionen av denna debatt är väl att alla vi här i Sveriges riksdag vill försöka att finna bra lösningar för missbrukare av narkotika. Men vi har olika uppfattning om hur det målet skall nås, och det gör tyvärr att det blir en väldigt konstig debatt. Herr statsrådet Carlsson inledde debatten med att använda ett mycket grovt artilleri — ett sätt att debattera på som jag finner väldigt underligt när det gäller den man som har korats till landets framtidsminister. Han menar att hela den borgerliga oppositionen, som avgivit gemensamma reservationer i justitieutskottet, har drabbats av begreppsförvirring samt blåser under och sprider vanföreställningar. Det är borgerlig taktik och munväder, vi inom de borgerliga partierna vill inte göra några egentliga insatser mot narkotikan, det rör sig om symbolhandlingar. Jag instämmer med den talare som tidigare i dag sade att det är djupt kränkande när ett statsråd använder sådana uttryck mot den borgerliga minoriteten i riksdagen. Statsrådet kan väl ändå inte vara helt avskärmad från verkligheten runt omkring sig. Även han måste väl träffa poliser som talar om den vanmakt de känner när de gång på gång plockar upp unga människor, kör dem till polisstationen och registrerar dem — sedan är dessa ungdomar snart tillbaka i precis samma elände som de befann sig i före polisens ingripande. Kontakter tas med sociala nämnder. Men alla vet, precis som jag, att det tar lång tid — kvarnen mal sakta. Det är inte så säkert att sociala myndigheter genast tar hand om den som åkt fast för att ha missbrukat narkotika. Föräldrar och anhöriga till alla dem som har missbrukat och missbrukar narkotika uttalar sig också. I dagens nummer av Aftonbladet finns ett uppslag som gäller frågan om ja eller nej till kriminalisering av narkotika. Bl. a. yttrar sig Peter Paul Heinemann, och han kräver ”lagliga förbud emot att knarka”. Över 434 000 människor i Sverige har skrivit under på detta. Det är var femte vuxen person, fru Sigurdsen. Det är alltså inte något litet antal, och jag tycker det är nonchalant mot alla dem som aktivt har uttalat sig för att någonting verkligen måste göras, när man bara hänvisar till att vårdapparaten skall sköta missbrukarna. Något bättre förslag tycks man inte kunna komma med. Vi vet hur det har varit under många år, och jag tror inte på den här formen. Det måste finnas en spärr någonstans, och en sådan får vi inte, om vi inte ser till att det lagligt slås fast att det verkligen är straffbart att missbruka narkotika. Herr talman! Jag skulle också helt kort vilja yttra mig om reservation nr 6 vid justitieutskottets betänkande som gäller tullundersökning av handväskor. Statsrådet Carlsson menade att vi avgivit denna reservation därför att vi ville skydda valutasmugglare — det skulle vara sådana motiv till att vi uttalat att tullen inte skall få kontrollera handväskor. Det är självklart, och av avgörande betydelse, att tullen skall ha möjligheter att titta i och kontrollera människors resgods — det gäller givetvis även handväskor — om det är så att man misstänker något brottsligt. Men att varenda människa, utan att alls vara berörd av någon brottslig handling, skall visa sin handväska, det anser vi vara fel, när det inte föreligger skärpt tullkontroll. Om sådan kontroll införts är det givet att även handväskorna skall undersökas. Men sådan skärpt kontroll förekommer inte varje dag, och därför menar vi att det inte generellt skall vara så att handväskorna undersöks — precis som männens plånböcker inte undersöks varje gång en tullstation passeras. Det är detta vi har velat uttrycka i vår reservation, som jag yrkar bifall till. Herr talman! Så några ord om det särskilda yttrandet från de borgerliga ledamöterna i justitieutskottet när det gäller tullens spaningsregister. Jag understryker att vi anser det vara angeläget att tullen och polisen har möjligheter att samordna sina spaningsregister, så att man på ett effektivare sätt kan bekämpa grova brott, exempelvis i fråga om narkotika, och få fatt i människor som är misstänkta för sådana brott. Men vi vill där också uttala att vi anser det vara viktigt att man verkligen tar hänsyn till integritetsbestämmelserna och mycket noggrant tar ställning till hur man skall kunna få tillgång till dessa register, precis som datainspektionen har skrivit. Därför har vi skrivit ett särskilt yttrande och inte avgivit någon reservation. Vi anser detta vara en mycket viktig fråga.

Herr talman! I inledningen till regeringens proposition om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik anför statsrådet Ingvar Carlsson att målet för samhällets insatser är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Detta mål är vi alla eniga om. Vad vi är oense om är delvis på vad sätt vi skall uppnå målet. Det är många olika frågor som berörts under den långa debatten i dag, och jag skall för min del bara ta upp en fråga i sammanhanget, men det är en mycket viktig fråga, nämligen om kriminalisering eller inte av allt ickemedicinskt bruk av narkotika. När den socialdemokratiska regeringen efter valet 1982 tillsatte narkotikakommissionen skedde det under ett stort PR-pådrag. Nu skulle man äntligen göra rent hus med knarket, sades det. Men när resultatet nu ligger på riksdagens bord kan vi konstatera att det tyvärr i viss utsträckning blivit ett slag i tomma luften, eftersom man inte vill skapa en av de viktiga förutsättningar som behövs för att göra kampen effektiv, nämligen att kriminalisera även bruket av narkotika. De skäl som används mot en kriminalisering är inte på något sätt hållbara. Justitieministern anför, liksom justitieutskottets socialdemokratiska majoritet, att det skulle vara fel att straffbelägga angrepp på gärningsmannens egen person. Det innebär i klartext att samhället inte skall lägga sig i vad en enskild människa utsätter sin egen kropp för. Detta tycker jag är ett inhumant synsätt. Narkotikabruket innebär dessutom inte bara ett angrepp på gärningsmannen själv. Det innebär också ett angrepp på gärningsmannens omgivning -— släkt, vänner och bekanta. Det för också med sig handlingar som i sin tur medför betydande skadeverkningar både för den enskilda och för samhället. Jag tänker t.ex. på kriminalitet — prostitution och annat — för att finansiera missbruket. Ett annat skäl som man gör stort nummer av är att en kriminalisering skulle innebära allvarliga svårigheter för den frivilliga narkomanvården. Jag kan inte heller dela den uppfattningen. För det första är det tyvärr mycket få missbrukare som frivilligt söker vård, och för det andra finns det ingen skyldighet för socialtjänsten eller sjukvården att polisanmäla varje fall av missbruk. Tvärtom finns det inom både socialtjänsten och sjukvården sekretessregler som skyddar den enskilde. Denna sekretess får brytas endast vid mycket grova brott. Dessutom finns det i dag för personer under 18 år möjlighet att få åtalsunderlåtelse för sitt brott enligt 1§ lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Dessa kan i stället beredas vård för sitt missbruk. Den socialdemokratiska majoriteten i justitieutskottet anser att frågan om kriminalisering är en mycket liten fråga, och man beklagar t.o.m. att den fått så stort utrymme i debatten. Tidigare har man ansett att det är omöjligt att bruka narkotika utan att inneha den, och eftersom innehav inte är tillåtet, så fanns det inga juridiska problem. Men genom högsta domstolens dom den 21 december 1983 har rättsläget markant förändrats. Högsta domstolen har i den domen funnit att handhavandet av narkotiska preparat i direkt anslutning till konsumtion inte kan anses utgöra innehav i narkotikastrafflagens mening. Härigenom har vi fått en frizon för narkotikabruk. Jag tycker inte att det skall finnas några frizoner där narkotikabruket legaliseras, och därför bör kravet på kriminalisering stödjas. Vi vet också att vi i dag får en växande grupp av narkotikamissbrukare som inte tillhör de utslagnas skara utan återfinns bl.a. i medeloch överklassens akademikerkretsar. Bl. a. för dessa grupper tror jag att en kriminalisering har en mycket stor preventiv effekt. Kravet på en kriminalisering av allt icke-medicinskt bruk av narkotika har ett mycket stort stöd i det allmänna medvetandet. Opinionsundersökningar har visat att en så stor andel som 95 26 av svenska folket stöder tanken. Nästan en halv miljon namnunderskrifter som stöder kravet har samlats in på ganska kort tid. Det är inte ofta vi i riksdagen kan stifta lagar, som har en så kraftig uppslutning bland allmänheten. Nu skall vi självfallet inte förledas att tro att en kriminalisering skulle komma att lösa alla problem, för så är inte fallet. Det har många talare tidigare varit inne på. Kampen mot knarket måste föras på många fronter, inte minst i folkrörelserna, men kriminaliseringen är en markering från samhällets sida av att vi inte på något sätt accepterar att människor knarkar ner sig. Herr talman! Jag upplever det som en rest av 1960 och 1970-talens flumliberalism, när man inte vill gå in för en kriminalisering. Jag tycker det är hög tid att nu göra upp räkningen med denna flummighet, som har lett till så mycken skada, och se till att vi inte har några frizoner kvar, som legaliserar narkotikamissbruk. Jag yrkar därför bifall till de reservationer som centerns representanter i justitieutskottet har fogat till detta betänkande.

Herr talman! I över sex timmar har riksdagen nu debatterat narkotikapolitiken, bl.a. mot bakgrund av justitieutskottets betänkande 1984/85:12. Jag tar det såsom ett tecken på att vi i denna kammare är helt överens om att missbruket av olika narkotikapreparat är ett av de allra allvarligaste problem som vi har i vårt land f. n. Det är därför med stor tillfredsställelse som vi från moderat håll kan konstatera att alla partier nu slår fast att varje annat bruk av narkotika som inte är medicinskt motiverat måste fördömas och med kraft bekämpas. Till justitieutskottets betänkande är fogat ett antal reservationer, i de flesta fall gemensamma för utskottets borgerliga ledamöter. Mina moderata kolleger i utskottet, Björn Körlof och Inger Wickzén, har redan kommenterat vissa av reservationerna, och jag avser att i mitt inlägg i debatten i huvudsak ägna mig åt reservation nr 2, ”Insatser inom kriminalvården”. Det är allmänt känt att narkotikasituationen inom kriminalvården är ett stort och svårbemästrat problem. De åtgärder som hittills vidtagits för att komma till rätta med missförhållandena har inte givit tillfredsställande resultat. Som framgår av propositionen utgör mellan 30 och 40 96 av de intagna på våra kriminalvårdsanstalter kategorin narkotikamissbrukare. Av dessa beräknas nära hälften vara grava narkomaner, vilket innebär att omkring 1 200 grava narkotikamissbrukare varje år tas in på kriminalvårdsanstalter i Sverige. Detta förhållande är i och för sig inte förvånande, då erfarenheten har lärt oss att narkotikamissbruk i de flesta fall leder till mer eller mindre allvarliga brott, som i sin tur medför fängelse. Självfallet är detta siffror, som bör leda till eftertanke och medföra åtgärder, som kan bryta detta förhållande. Naturligtvis skall de intagna som har dessa problem få tillgång till behandling och hjälp, som kan medverka till att bryta deras beroende av narkotika av olika slag. Utskottets majoritet konstaterar problemen men nöjer sig med att följa förslagen i den framlagda propositionen. Enligt reservanternas mening räcker det inte med detta. Vi hävdar att det krävs betydligt ”tuffare” åtgärder för att göra våra kriminalvårdsanstalter helt fria från allt vad narkotikamissbruk heter. Det målet vill vi ha uppfyllt i en nära framtid, och för detta krävs att riksdagen snabbt får ta ställning till förslag, som kan uppfylla detta önskemål. Det är ingen hemlighet att det förekommer narkotikahandel inom anstalterna, en handel som leds av intagna interner. Det har t.o.m. förekommit att intagna interner har haft möjlighet att fortsätta såsom ledare för illegal handel med narkotika utanför anstalternas område. Det är också klart belagt att interner som inte tidigare varit missbrukare under sin vistelse på anstalter genom påverkan och påtryckningar av medinterner kommit att bli beroende av narkotiska preparat. Detta är självfallet helt oacceptabelt och måste förhindras genom skärpta åtgärder från samhällets sida. Det räcker inte att förklara vissa avdelningar eller vissa anstalter för narkotikafria. I och för sig kan ett sådant förhållande tas till intäkt för att narkotikamissbruk på avdelningar eller anstalter som inte har friförklarats är om inte legaliserat så i varje fall inte helt förbjudet från de ansvariga kriminalvårdsmyndigheternas sida. I syfte att så snart som möjligt nå målet ”narkotikafria kriminalvårdsanstalter” är det nödvändigt att effektivt skära av varje möjlighet för de intagna att komma åt narkotika. För att klara detta är det absolut nödvändigt att åstadkomma ett system som medger en effektiv kontroll. Det skall i praktiken vara helt uteslutet att internerna på våra fängelser skall få tillgång till preparat som möjliggör narkotikamissbruk. Tyvärr kan det inte uteslutas att för att möjliggöra en så effektiv kontroll som vi anser absolut nödvändig, en viss inskränkning av de intagnas integritet måste accepteras. I det här fallet får ändamålet helga medlen. Detta kan också bli nödvändigt när det gäller kontrollen av besökande och andra som kan misstänkas ha intresse av att förse internerna med narkotika. I denna kontroll har narkotikahundar visat sig mycket effektiva och de bör därför användas i ökad omfattning. Herr talman! Med det nu anförda har jag velat understryka det allvar med vilket vi från moderata samlingspartiets sida ser på de problem som — narkotikamissbruket innebär för vårt land. Slutligen yrkar jag bifall till samtliga reservationer som fogats till det betänkande från justitieutskottet som vi nu behandlar.

Herr talman! Narkotikadebatten har under de senaste åren kommit att handla om avgränsning av straffbara området i narkotikastrafflagen. Detta är på samma gång både glädjande och oroande. Det glädjande med denna debatt är att vi har fått enighet om de narkotikapolitiska målsättningarna, nämligen att skapa ett narkotikafritt samhälle. Så långt har man inte nått i vissa länder, t.ex. Holland och Danmark. Det är också glädjande att se att vi har ett klart och tydligt besked om svenska folkets inställning i dessa viktiga frågor, om det skall vara straffbart eller inte att ha befattning med narkotika utan medicinskt sammanhang. Den linje jag företräder har här medborgarna med sig. Det har vi haft på känn sedan länge genom brev, telefonsamtal och andra yttringar. Genom opinionsundersökningar har vi också fått svart på vitt om hur det förhåller sig — 95 70 av svenska folket vill att all icke-medicinsk befattning med narkotika skall vara straffbar. Detta innebär ett oerhört starkt stöd för en restriktiv narkotikapolitik. Det är också glädjande att se att experter och opinionsbildare börjar bli eniga i vissa väsentliga frågor. När man får tillfälle att tränga bakom polemiken på ett lugnt och satsat sätt blir bilden annorlunda än vad som kanske även har framgått av dagens debatt här i kammaren. I dagarna har offentliggjorts en mycket omfattande forskningsrapport över vad opinionsdebattörerna egentligen tycker. I boken Bortom narkotikapolemiken av forskaren Göran C.-O. Claesson intervjuas 17 personer som deltog i narkotikadebatten under 1982. Claesson har genom att ställa en serie nyckelfrågor till debattörerna om hur de ser på missbrukaren, vad de anser om tvångsåtgärder m.m. lyckats komma bakom orddimmorna och krutröken. Det anmärkningsvärda är att när Claesson frågat de olika debattörerna om vad som bör göras i de enskilda frågorna, t.ex. ingripande mot missbrukare, är de eniga långt mer än de vill tillstå i den offentliga debatten. Vi torde vara överens om att narkotikalagstiftningen är ett viktigt instrument i kampen mot narkotikabrottsligheten. Jag vill gärna säga inledningsvis att vi genom propositionen får en skärpning på en rad viktiga punkter. Det är viktigt att slå fast detta. Men det finns också några oroande drag i debatten om narkotikastrafflagen. Jag hoppas att det i framtiden inte skall bli en prestigefråga, utan att det alltfort får vara en sakfråga. Det återstår en rad områden där lagstiftningen och rättskipningen är oklar. Det s.k. Morafallet som visade att själva konsumtionen av narkotika är straffri har med rätta vållat uppståndelse. Domen i detta mål visar också att narkotikastrafflagen inte är heltäckande. Det är en av anledningarna till att det en längre tid har pågått en debatt om vad man kallat kriminalisering. En namninsamling på 420 000 underskrifter har överlämnats till regeringen. Kraven har rests i det vällovliga syftet att komma till rätta med dessa luckor i lagstiftningen. I riksdagsmotionen påträffar man också gränsdragningsproblem. Även om man skulle vilja införa den särskilda straffbara gärningen ”missbruk av narkotika”, återstår juridiska svårigheter. I den motion som jag och Lars-Ingvar Sörenson står för finns ingen utarbetad lagtext. Det var en svaghet, det skall erkännas, men vi sökte oss inte fram till en direkt kriminalisering. Vi talar om ”olovlig befattning med narkotika” eller ”olovligt handhavande av narkotika”. Vår motion syftade till att få frågan om det straffbara gärningsområdet i narkotikastrafflagen ytterligare belyst. Vi har därför inte bekymrat oss om lagtextens utformning i ord, utan nöjt oss med att peka på en alternativ konstruktion. Det är kanske därför jag är mest förvånad över att justitieutskottet i sin sakbehandling inte ägnat denna fråga ordentligt intresse. Man borde åtminstone kunnat ha en hearing med experter i sakfrågan. Då tror jag frågan hade fått en annan belysning. Vårt förslag bygger nämligen på en analys av narkotikastrafflagen som gjorts av Nils Bejerot och Jonas Hartelius i deras bok ”Missbruk och motåtgärder”. Här går det att göra en skarp avgränsning av den straffbara gärningen. Olovlig befattning eller olovligt handhavande kan nämligen anses föreligga när en person har sådan fysisk kontroll över narkotikan att han skulle kunna förstöra denna. Det är ett mycket viktigt kriterium och det har stor praktisk betydelse, eftersom den person som hanterar eller har befattning med narkotikan kan avgöra vad som skall hända med den. Om han vill kan han vidarebefordra den till någon annan och därmed medverka till att vålla fara för den personen. Detta förfarande har särskilt stor betydelse i fråga om spridningen av missbruket till nybörjare. Som bekant sker spridningen ju alltid av etablerade missbrukare till kamrater i den närmaste kretsen. Enligt rättspraxis i dag är det i praktiken inte straffbart att dra in någon i narkotikamissbruk. Nu kan filosoferna och de renläriga fråga vad som skiljer vårt förslag från kravet på att missbruk av narkotika skall vara straffbart. En viktig skillnad är att vårt förslag innehåller en precisering. Det finns däremot litet olika tolkningar av vad som menas med missbruk av narkotika. I praktiken torde de flesta som ställt sig bakom detta krav önska att det skall bli straffbart att vara narkotikapåverkad. Dagens debatt har ju också påvisat svårigheterna. Detta har jag haft klart för mig redan när vi skrev motionen. Att vara narkotikapåverkad är nämligen inte någon gärning, utan ett tillstånd. Eftersom det bara är gärningar som kan straffbeläggas, måste det finnas särskilda förutsättningar som t.ex. gäller i vägtrafik, sjöfart, luftfart och militärtjänst, då själva påverkan anses utgöra en straffbar gärning. I det praktiska fallet, t.ex. när missbruk förekommer i en grupp, blir det, som redan redovisats i debatten, enligt vårt förslag straffbart att ta i haschpipan, om man är medveten om vad den innehåller. Enligt ”missbruksvarianten” är det att vara haschpåverkad. I praktiken täcker vårt förslag alla situationer, eftersom det alltid måste finnas någon som tagit i pipan. Vårt förslag har emellertid inte de olägenheter med osäkerhet i rättstillämpningen som ”missbruksvarianten” har. Jag hoppas och tror att det med det sagda framgått att utskottet på något sätt har underskattat frågan om ”handhavandet”. Samtal med enskilda forskare, socialarbetare och polismän har övertygat mig om att det ute på fältet upplevs som ett problem att man inte kan ingripa med rättsliga metoder när man upptäcker förekommande spridningseffekter. Enskilda polismän och åklagare har inte tillräckligt stöd i lagstiftningen. Det skapar osäkerhet. Morafallet är bevisande. Polismän och åklagare vet i dag om svårigheterna. Följaktligen väcks inte några åtal, även om handhavandet har spridningseffekter, något som man vill motverka. De åklagare som har försökt att provocera fram prejudikat har ju inte varit särskilt framgångsrika. Om Moratolkningen blir vägledande rättspraxis och om riksdagen har uppfattningen att det är angeläget att få fram en annan praxis vid åtalsprövning, måste riksdagen ändra narkotikastrafflagen. Så enkelt har jag bedömt sakfrågan. Nu finns det en öppningsventil i utskottsmajoritetens skrivning. Där skrivs följande: ”T detta sammanhang vill utskottet emellertid framhålla det önskvärda i att —- såsom departementschefen förutskickar — gränsdragningen i rättspraxis mellan innehav i narkotikastrafflagens mening och konsumtion av narkotika ägnas uppmärksamhet. Om det straffria området för handhavande av narkotika sådant det utvecklas i rättstillämpningen skulle komma att visa sig vara större än som är motiverat av de skäl som talar mot en utvidgad kriminalisering, anser utskottet att lagstiftningsåtgärder måste övervägas.” Jag ville gärna påpeka denna öppningsventil. Detta visar trots allt att man i utskottet inte varit så säker i sitt ställningstagande, och inte heller departementschefen, att man inte velat ha denna ventil. Jag hoppas verkligen att man inom departementet är uppmärksam och ser om det ändå inte är ett skönhetsfel, såsom vi har försökt att påpeka. Man kan naturligtvis ställa sig frågan: Varför engagerar man sig så hårt i en detaljfråga — handhavande av narkotika? Då kan jag, herr talman, säga att jag åtminstone i 15 år talat här i riksdagen och utanför den om ”den lilla marknaden”, dvs. den marknad där narkotikabrukaren svarar för spridning bland nybörjarna. Detta har jag bedömt som kärnan i vår kamp mot narkotikan. Då måste insatserna börja där. Vi måste få bukt med problemen och skapa det narkotikafria samhället. Vi måste börja verka på den ”lilla marknaden”. Den straffria sektorn, som jag här talat om, är en oroshärd, och den måste samhället upptäcka om den ännu inte upptäckts. Det kan synas föga meningsfullt att som i mitt fall yrka bifall till en enskild motion. Den borgerliga reservationen nr 3 har vissa inslag, som jag skulle kunna ansluta mig till, men man har här sammanfört ett antal motioner, däribland vår motion 74. Tyvärr har det dessutom lagts till ett antal motiveringar och yrkanden som gör det omöjligt för mig att ansluta mig till denna reservation. Då återstår endast en sak, herr talman, och det är att yrka bifall till min egen motion 74.

Herr talman! Jag tänker begränsa mig till informationsfrågorna.

Jag tror att det i riksdagen råder en ganska bred enighet om dessa mål, möjligtvis med ett undantag till vilket jag skall be att få återkomma. Ett viktigt förslag i propositionen är inrättandet av ett alkoholoch narkotikapolitiskt råd, som är avsett att ha en mycket stark förankring i folkrörelserna. Härigenom får regeringen och folkrörelserna en direkt kontakt med varandra, och rådet kan bli ett bra forum för diskussion om åtgärder. Genom betoningen av socialstyrelsens centrala myndighetsansvar, i kombination med utnyttjandet av folkrörelsernas erfarenhet och kunnande, tror jag att vi kan förverkliga en stor del av de uppsatta målen. Dessutom vill jag gärna understryka att statsmakterna fortsättningsvis klarare bör kunna fastställa den principiella inriktningen av informationen. Regeringen återkommer om detta i samband med sitt budgetförslag. Som ett par ord på vägen vill jag säga att den information som vi nu diskuterar bör vara verksamhetsanknuten. Vi kan dessutom konstatera att insatser inte minst inom arbetslivet och bland ungdomsorganisationerna har visat sig vara framgångsrika. Genom att statsmakterna klarare lägger fast inriktningen av informationen minskar behovet av administration. Man kan få ut mer verksamhet av varje satsad krona. Dessutom tror jag att det är väsentligt att man fortsättningsvis gör rejäla satsningar på ett färre antal projekt i stället för att plottra bort anslagen på en rad småprojekt på några tusental kronor. Det finns en reservation till betänkandet som för mig framstår som helt obegriplig utifrån målen för informationsverksamheten. Det är den moderata reservationen, som vill förhindra statens ungdomsråd att fördela bidrag till ungdomsorganisationerna. När jag hade regeringens uppdrag att se över informationsverksamheten ägnades självfallet uppmärksamhet också åt statens ungdomsråd. Några grundläggande fakta kom fram i samband med denna utredning: DO Inom området alkoholoch narkotikainformation finns det knappast något statligt organ som lägger så litet pengar på administration, eller byråkrati — som är det gängse moderata språkbruket. Endast omkring 3 96 av anslaget, eller — för att tala i absoluta tal — 125 000 kr. av 4,1 milj.kr., gick åt till hanteringskostnader inkl. uppföljningskostnader. O Statens ungdomsråd, som är ett av de få statliga organen i det här sammanhanget, har mycket klart uttalade kriterier för fördelningen av anslaget. O Så gott som samtliga organisationer som utredningen träffade — och det var en hel del — hyste ett mycket stort förtroende för statens ungdomsråds sätt att sköta bidragsfördelningen. DO Statens ungdomsråd har en mycket god kunskap om informationen, och rådet har genomgående gjort uppföljningar som också redovisats i form av tipskataloger och på annat sätt. O De redovisade erfarenheterna av informationen som har bedrivits ute i organisationerna med stöd av detta anslag är mycket goda. Trots detta vill moderaterna i ett slag slå undan denna verksamhet, helt utan någon som helst sakmotivering, vare sig i motionen eller i reservationen. Detta, Blenda Littmarck, är uppseendeväckande. Det enda som sagts från moderat håll i den här frågan här i kammardebatten i dag var när Göte Jonsson sade att man inte vill göra något undantag för statens ungdomsråd. Undantag från vad? Det är inte fråga om vare sig ett argument i sak eller något sakligt riktigt. Det finns nämligen andra statliga organ som också fördelar anslag. Jag vill därför gärna fråga Blenda Littmarck, som nu finns här i kammaren och som talade omedelbart före mig: Vad finns det för motiv för den moderata reservationen nr 1 till socialutskottets betänkande nr 8?

Herr talman! Det förtjänar att upprepas här i kammaren att så gott som hela Sveriges befolkning anser att befattning med narkotika borde vara förbjuden, om den inte är medicinskt betingad. Nästan lika många vill att vi hjälps åt för att lösa narkotikaproblemen. 92 9 säger att vi inte bara kan lita på samhällets narkotikaexperter — detta enligt SIFO:s senaste undersökning. Av den framgår också att 71 26 av befolkningen trodde att all befattning med narkotika i dag redan var förbjuden. Narkotikamissbruket är den fråga som vi oroar oss för i fjärde hand i den liga som leds av arbetslösheten, tätt följd av alkoholmissbruket och miljöförstöringen, enligt de undersökningar som gjorts. Det framstår alltså för de allra flesta människor som fullständigt obegripligt att det är förbjudet att ha knark i fickan men tillåtet att handha eller befatta sig med det i anslutning till konsumtion. Det är alltså tillåtet att röka en pipa hasch, att injicera sig med heroin eller att sniffa kokain. Om narkotikamissbruket varaktigt skall kunna trängas tillbaka, räcker det inte med att komma åt narkotikagangsters och importörer. Så länge själva efterfrågan finns kvar kommer det alltid att finnas samvetslösa knarkprofitörer som är beredda att förse narkotikamarknaden med knark. För att komma till rätta med och dämpa efterfrågan blir det därför av avgörande betydelse vilka insatser som görs mot det enskilda missbruket. Narkotikastrafflagen måste därför bli heltäckande och inte som nu lämna en frizon öppen där konsumtion av narkotika tillåts. I en dom som högsta domstolen avkunnade för ett år sedan slås det fast att inte all befattning med narkotika i direkt anslutning till konsumtion är olaglig. I dag kan inte föräldrar, lärare och andra vuxna säga till sina barn och ungdomar att det är förbjudet att knarka. En kriminalisering skulle ge stöd även åt ungdomarna själva, när de utsätts för påtryckningar om att pröva knark. Det är viktigt att vi alla kan säga: Det är förbjudet att knarka. Det som förvånar är att regeringen inte ens antyder att man är beredd att kriminalisera bruk av narkotika. Om man inte anser att tiden är mogen för detta — vilket den faktiskt är — så kunde ju justitieminister Wickbom och även vice statsminister Ingvar Carlsson ha lämnat dörren öppen för att en sådan åtgärd kan komma — men icke. I stället förklarar Ingvar Carlsson att om samhället skulle kriminalisera bruk av narkotika skulle de som verkligen behöver vård skrämmas bort. Det är nog inte sant. En kriminalisering av missbruket skulle i stället tjäna som stöd för missbrukaren, och inte minst för missbrukarens anhöriga. Samhället skulle kunna ingripa — inte för att i första hand bestraffa missbrukaren utan för att tvinga vederbörande till vård. Samhället har inte råd att kriminalisera missbruket — det har Ingvar Carlsson sagt. Det låter cyniskt, men det är möjligt att samhället inte skulle kunna följa upp en kriminalisering till hundra procent med alla till buds stående medel. Å andra sidan finns det många lagar i vårt samhälle som inte kan kontrolleras. Dessa lagar efterlevs ändå och gör stor nytta. Bara det faktum att de finns är ofta viktigt. Bara genom att tala om att samhället inte accepterar vissa saker, vissa handlingar och ett visst uppträdande är de förebyggande. Narkotikamissbruk är lika litet som försäljning av narkotika en privatsak. Missbruket är i hög grad en samhällets angelägenhet, och det är samhället som får betala vården och återanpassningen av missbrukaren. Det är också samhället och samhällets medborgare som drabbas av den brottsliga verksamhet som följer i narkotikamissbrukets spår. Vad är då rimligare än att samhället också ger det stöd som en kriminalisering av missbruket innebär. Herr talman! Detta är i högsta grad något som angår både missbrukaren, de anhöriga och samhället. Därför är det inte heller orimligt att nu kriminalisera själva missbruket. Samhället tolererar ju inte t.ex. rattfylleri eller brott mot hastighetsbestämmelser. Samhället bör inte heller tolerera bruk av narkotika — en handling som är så mycket farligare och ger så mycket värre konsekvenser än mycket annat som samhället förbjuder. Herr talman! Det är min förhoppning att de intentioner som jag här har redovisat kan tillgodoses nästa gång narkotikapolitiken diskuteras här i kammaren.

Herr talman! I anslutning till motion 82, som är fogad till skatteutskottets betänkande 9, vill jag något vända på kikaren. Med vår motion vill vi fästa uppmärksamheten på hur snabbt narkotikahanteringen söker nya vägar. Det är väl känt internationellt att när man täpper till kända smuggelvägar söker sig knarksmugglare till mer öppna gränser. I Sverige kan det röra sig om Norrbotten, som utgör en fjärdedel av riket, och i vidare mening handlar det om Nordkalotten. Norrbotten och Nordkalotten får inte genom bristfällig framtida bevakning bli ett eldorado för knarksmugglare. Tullstyrelsen och även facket påtalar riskerna. Vi vill betona att det vid narkotikabekämpning behövs förutseende och en elastisk organisation, som snabbt kan sätta in resurser där så behövs. I de stora avståndens land i norr behöver tullen rörliga kontrollgrupper. Det har framhållits från Övertorneå, Pajala och Kiruna bevakningsområden. Som det nu är, är mil efter mil av våra landgränser i norr obevakade. De större riksvägarna, som löper parallellt på var sin sida av gränsen — Torne och Muonio älvar —- inbjuder till snabba gränsöverskridanden. För den fredliga samexistensen finns det numera glädjande nog flera broar. Och det är en angelägen uppgift i vår tid att bygga broar, i synnerhet broar som förbinder länder och folk utmed en fredlig gräns. Den kommersiella handeln ökar. Samtidigt nödgas vi konstatera att bevakningen vid broar mellan Haparanda och Tornio, mellan Övertorneå och Ylitornio, i Pajala vid Kolari och vid Karesuando har fått lägre prioritet. I knarkhandelns tidevarv kan det vara skrämmande. Det är angeläget att beslagen görs vid våra gränser. När narkotikan väl är inne i ett land lär den också säljas. Det är en officiell hemlighet att knarket fått fotfäste även på Nordkalotten. Vid våra nya vägar västerut förbi Arvidsjaur och Arjeplog, vid Graddis samt vid den nya Norgevägen, Kiruna-Narvik, förekommer ingen bevakning nattetid och under helger. De första beslagen av amfetamin har redan gjorts på den nya Norgevägen. Det var i slutet av september i år som norska och svenska kungligheter i solenna former förklarade den nya Norgevägen invigd. Vem anade väl då att de första knarkbeslagen skulle göras inom mindre än 100 dagar. Det är uppenbart att förstärkt tullbevakning erfordras vid exempelvis Riksgränsen-Björnfjell. Man skall inte låta snålheten i preventiva — förebyggande — syften bedra visheten på längre sikt. Utskottet säger i betänkandet att finansministern i januari återkommer till det totala medelsbehovet för tullverkets samlade verksamhet, inkl. inrättandet av rörliga kontrollgrupper med tanke på narkotikasmuggling. Det är positivt. Vi har nått ett delmål med vår motion.

Herr talman! Jag avser att kommentera socialutskottets behandling av motion 1984/85:84. Vi motionärer ser med oro på utvecklingen. Dagens debatt har sannerligen inte stillat oron. Gång på gång reses krav på hårdare tag och på tillgång till tvångsåtgärder för att återföra människor som avviker från acceptabla mönster. Det finns skäl att påminna om att det var stor enighet i riksdagen för tre år sedan, när vi skulle avskaffa de gamla tvångslagarna, barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen, vilka byggde på en förlegad, auktoritär och myndighetspräglad syn. Vi beslutade att ersätta dessa lagar med socialtjänstlagen. Det är en rättighetslag för den enskilda människan och en skyldighetslag för kommunen. En av grundtankarna är att den enskildes ställning skall stärkas gentemot myndigheten. Alla — även socialt utsatta grupper — skall garanteras rättssäkerhet, integritetsskydd och självbestämmanderätt. Socialtjänsten skall ha möjlighet att bistå människor så att deras egna resurser förstärks. Frivillighet är inte bara ett honnörsord i socialtjänstlagen. Tvångslagarna rensades bort därför att erfarenheterna så tydligt hade visat att påtvingade åtgärder nästan alltid ledde till sämre resultat för den som behövde hjälp. Oundgängliga tvångsåtgärder har samlats i separata lagar. Det är en ytterligare markering av att socialtjänstlagen bygger på frivillighet. Jag har velat påminna om dessa grundsatser i socialtjänstlagen, därför att de har oerhört stor betydelse när vi diskuterar hur vi på bästa sätt skall hjälpa dem som genom narkotikamissbruk hamnat utanför samhällsgemenskapen. Men det är ett svårt och grannlaga arbete att omsätta goda principer och mål i praktisk handling. Det pågår dock ett positivt utvecklingsarbete i många kommuner. Jag kan nämna att man i Malmö i dag har en kö av ungdomar som frivilligt vill ha hjälp att komma ur sitt narkotikamissbruk. Men det finns också en djup oro — förmodligen blir också den förstärkt av dagens debatt — bland många socialarbetare för att de som vill återinföra gamla tvångsmedel av olika slag skall bli bönhörda. Klientorganisationer och LO:s fackliga medlemmar som har engagerat sig i kamratstödjande verksamhet delar denna oro. De som deltar i sådan verksamhet inser att kamrater behöver stöd och uppmuntran för att kunna ta emot samhällets hjälp. De inser nyttan och behovet av en socialtjänst som fungerar som stöd och stimulans för att missbrukaren skall orka förändra sin situation. Jag vill gärna tolka socialutskottets behandling av vår motion så, att utskottet egentligen delar de synpunkter vi motionärer har framfört om socialtjänstlagen och vissa behandlingsmetoder, men jag hyser visst tvivel och vill därför få ett förtydligande från någon socialdemokrat i socialutskottet. I betänkandets sammanfattning sägs att utskottet inte har något att erinra mot vad som anförts i propositionen om vård och behandling av narkotikamissbrukare. Men under rubriken Behandling av narkotikamissbrukare hänvisas till socialberedningens betänkande om socialtjänstens insatser för ungdomar. Där finner man att socialberedningen klart och entydigt tar avstånd från sådana krav och påtryckningsmetoder som beskrivs i narkotikakommissionens PM nr 7. Det borde rimligen också gälla för en del av de behandlingsmetoder som beskrivs i propositionen under rubriken Uppsökande verksamhet och påtryckningar av olika slag. Där ges t.ex. följande beskrivning: ”Det förekommer också att man använder påtryckningar av olika slag. Krav på behandling kan t.ex. ställas för att socialtjänsten skall medverka till att missbrukaren får socialbidrag, egen bostad eller beredskapsarbete. — —— Det har också blivit relativt vanligt att föreskrifter som meddelats i dom eller av övervakningsnämnd med stöd av brottsbalken används i socialtjänstens missbruksarbete. Föreskriften kan gälla t.ex. behandling i öppenvård eller på behandlingshem.” Vi motionärer har tolkat propositionen så, att regeringen inte på något sätt tar ställning till dessa behandlingsmetoder. Men vad menar utskottet? Tar utskottet avstånd från dessa behandlingsmetoder? Det är av stor vikt att få klart besked. Många av dem som arbetar i klientorganisationer och på arbetsplatser med kamratstödjande verksamhet frågar oroligt vad som kommer att hända med deras kamrater om regering och riksdag ger sitt samtycke till dessa och liknande destruktiva arbetsmetoder. De medel som riksdagen kommer att anslå för utveckling av bättre arbetsmetoder inom socialtjänsten skall inte användas till att utveckla arbetsmetoder som inte kan sägas bygga på socialtjänstlagens grundsatser om rättssäkerhet, integritetsskydd och medbestämmande. Vi motionärer hade hoppats att utskottet skulle ha klart sagt ifrån att man vill slå vakt om socialtjänstlagens grundsatser och därför också tagit avstånd från vissa av de behandlingsmetoder som redovisas i propositionen. I stället konstaterar utskottet att socialtjänstlagen skall gälla intill dess riksdagen beslutar om ändring. Men det är en annan fråga. Jag upprepar: Tar utskottet avstånd från dessa behandlingsmetoder?

Herr talman! Margareta Palmqvist frågar om socialutskottet står fast vid socialtjänstlagens grundsatser. Ett enigt utskott har i betänkandet fastslagit att så är fallet. När socialtjänstlagen antogs av riksdagen fastslogs att en viktig utgångspunkt för socialtjänstlagens insatser är att behandlingen skall präglas av självbestämmande och frivillighet. När propositionen behandlades i utskottet kompletterades regeringsförslaget med en särskild bestämmelse om socialnämndens ansvar på missbruksområdet. I 11 § fastslogs att socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Insatser för barn och ungdomar skall ägnas särskild uppmärksamhet. Nämnden skall också stödja den enskilde missbrukaren och se till att han får den hjälp eller vård som behövs för att komma ifrån missbruket. Socialnämnden måste också bedriva en aktiv verksamhet för att nå och hjälpa dem som har problem med missbruk, även om de inte själva har begärt hjälp av nämnden. Socialtjänstlagen är en viktig lag. Metodutvecklingen för hur lagen skall tillämpas har kommit långt, och många söker frivilligt hjälp för sitt missbruk. Det stödjande hjälparbete som bedrivs av klientorganisationer och fackföreningsrörelsen har stor betydelse och har även fått stöd och uppskattning av utskottet. Socialberedningen, i vilken jag ingår, arbetar f.n. med en uppföljning av socialtjänstlagen och de sociala tvångslagarna. I september 1984 avlämnade vi ett betänkande om socialtjänstens insatser för ungdom, delvis med anledning av narkotikakommissionens rapport nr 7. Som Margareta Palmqvist sade tog socialberedningen klart och entydigt avstånd från de krav och påtryckningsmetoder som beskrivits i narkotikakommissionens PM nr 7. När det gäller statsrådets uttalande om socialbidrag har socialberedningen samma uppfattning, vilket står att läsa i beredningens betänkande på s. 106-108. Både narkotikakommissionens PM nr 7 och socialberedningens betänkande är ute på remiss. En proposition kommer att föreläggas riksdagen under våren. Enligt min uppfattning har socialtjänstlagens grundläggande intentioner stöd i socialutskottet. Herr talman! Efter dagens debatt står det klart att samtliga partier tar klart avstånd från narkotika, och att samhället aldrig får acceptera ett ickemedicinskt betingat narkotikabruk. Jag yrkar med det anförda bifall till hemställan i samtliga de betänkanden som nu behandlas.

Herr talman! Redan någon gång 1971-1972 deltog jag för första gången i en narkotikadebatt i denna kammare. Jag hade som meddebattörer med samma synpunkter som jag på frågan — jag redovisade nämligen mina erfarenheter som personalchef under ett tiotal år — Nancy Eriksson och Astrid Kristensson. På motsatta sidan hade vi på den tiden Sven Aspling såsom företrädare för den narkotikaliberalism som hade härskat under större delen av 1960-talet och tyvärr nästan hela 1970-talet, ända tills vi bytte regering 1976. I dag kan man dess bättre konstatera en viss tillnyktring. Strax efter denna debatt anslöt jag mig till RNS, dvs. Riksförbundet narkotikafritt samhälle. Där startade vi ett målmedvetet arbete för att tillsammans med professor Nils Bejerot få till stånd en förändrad och vettigare inställning till vad narkotikan betydde för samhället. Jag vill gärna ge en eloge i detta sammanhang till ordföranden i RNS under många år, förre socialdemokratiske riksdagsmannen Yngve Persson. Det är mycket hans förtjänst att vi lyckades bygga upp organisationen till den stadga som behövs för att vidta sådana undersökningar som de vi har gjort den här hösten och som nu tillsammans med material från Föräldraföreningen mot narkotika har redovisats för såväl utskottet som för kammarens ledamöter.

Jag skulle också gärna vilja anföra några citat ur en appell, kan vi väl kalla det, som har tillställts kammarens ledamöter. I inledningen står det ”Här ger vi svar på tal!”. Det är Nils Bejerot, Ove Rosengren, socialsekreterare Ulrich Hermansson m.fl. som har utarbetat appellen. Den ger svar på några frågor som har varit uppe: ”Om missbruket kriminaliserades skulle den vårdsökande riskera att bli bestraffad om han eller hon erkände sitt missbruk. Detta skulle allvarligt försvåra samhällets ansträngningar att erbjuda vård åt vårdbehövande.” Detta har Ingvar Carlsson skrivit i proposition 1984/85:19. Det här är fel, säger man. Socialtjänsten har, liksom sjukvården, tystnadsplikt och därmed ingen rapportskyldighet till polisen för annat än mycket grova brott. De flesta missbrukare är dock inte i behov av någon vård. För dem som då och då röker en pipa hasch skulle en lagstiftning ha en förebyggande effekt! Och Gertrud Sigurdsen har bl.a. i Dagens Eko utropat: Skall vi sätta 15-åringar i fängelse! Det svarar man också nej på. En 15-åring skall naturligtvis lämnas över till socialtjänsten för samtal, övervakning eller vård. Kommunala handlingsprogram, exempelvis sådana som finns i Upplands-Väsby kommun, visar hur åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede av missbruket. I dag finns det för många ungdomar inom kriminalvården därför att socialtjänsten inte har tagit sitt ansvar. Det behövs en lagstiftning som talar om, att all befattning med narkotika är olaglig. Då kunde föräldrarna slippa höra den kommentaren från socialbyrån, att vi kan ju inte göra någonting för att ert barn har rökt litet hasch. Jag skulle också vilja ta upp en fråga som egentligen väldigt sällan berörs, och det är föräldrarnas situation. Den glöms bort! Föräldrar eller andra anhöriga till en knarkare bestjäls, de misshandlas och de trakasseras, och livet blir ett helvete för dem. De har också skäl att ställa anspråk på att samhället försöker skydda dem. Det gör samhället inte så länge man inte förklarar att all olovlig hantering av narkotika är olaglig. Dock vill jag uttala min tillfredsställelse med och min glädje över att det i alla fall är så många i denna kammare -— till skillnad från vad som var förhållandet för 12-13 år sedan — som står på en sund och vettig linje när det gäller hur man skall komma till rätta med missbruket. Jag vill gärna passa på att ge också förre socialministern Rune Gustavsson ett erkännande. Det var i stor utsträckning han som vände inställningen och som stödde professor Bejerot i strävandena att få förståelse för att vi inte kunde fortsätta med den låt-gå-politik som fördes mellan 1965 och 1975. Till sist, herr talman! Thure Jadestig, Lars-Ingvar Sörenson, Sven-Gösta Signell, Bengt Silfverstrand och Grethe Lundblad har genom motioner och/eller pressuttalanden sagt sig vilja arbeta för att kriminalisera olovlig hantering av narkotika. Då väntar jag mig att ni också står för de uttalandena och röstar på reservation 3 till justitieutskottets betänkande nr 12.

Herr talman! Ingemar Eliasson har i ett tidigare skede av debatten ställt en fråga. Hans inlägg gick ut på att vpk:s partistyrelse i ett yttrande över motioner till vpk:s förestående kongress skulle ha gjort ett uttalande som innebar att partistyrelsen stödde en form av utvidgad kriminalisering av narkotikamissbruk. Jag hade vid det tillfället inte replikrätt, och därför ber jag att få göra en klarläggande deklaration i saken. Partistyrelsens yttrande över motionerna har över huvud taget icke den innebörd som Ingemar Eliasson försöker antyda. Det finns en och annan röst inom vpk till förmån för kriminalisering och tvångsvård. Men det kan sägas öppet att den linjen kommer att bekämpas, och den kommer aldrig att få majoritet. Vpk är ett arbetarrörelseparti, och vi står på socialtjänstens grund — den som vilar på frivillighetens princip och på aktning för medborgarens integritet. I ett parti som har sina rötter i arbetarrörelsen är den åskådningen självfallen och djupt förankrad.

Herr talman! Vad vi nu skall diskutera dagen innan helgfriden lägrar sig över riksdagen är något som håller på att utvecklas till en skandal i det tysta. Visserligen har företrädare för de drabbade försäkringsinstituten och AP-fonden hörts av i massmedia. Men de som saken verkligen gäller — blivande och nuvarande pensionärer samt försäkringssparare — lever nog i allmänhet i lycklig okunnighet om det slag som väntar dem. Förslaget om skärpt placeringsplikt har ett nära samband med det stora budgetunderskottet och dess finansiering. Nobelpristagaren i ekonomi Milton Friedman sade en gång att det som kallas underskott är en form av beskattning. De som lägger fast budgetpolitiken skriver ut två slags skatter — sådana som verkligen kallas skatter och sådana som med en fin omskrivning kallas underskott. Underskott är i praktiken offentliga utgifter, som man för dagen inte vill betala med skatteinkomster. I stället finansieras de med lån. En sådan upplåning är egentligen bara uppskjuten skatt. Och den skatt som så småningom skall betalas blir desto större, eftersom den också måste täcka räntekostnaden under mellantiden. Länge åtföljdes de snabbt stigande offentliga utgifterna av en motsvarande skärpning av skattetrycket. Sedan vi för några år sedan slog i skattetaket finansieras en betydande del av statsutgifterna med upplåning, dvs. uppskjuten skatt. Under den senaste tiden har regeringen satsat hårt på en tredje modell, nämligen indragning av vinstmedel från näringslivet, som beroende på den ränteersättning som ges kan placeras in på en skala mellan tillfällig skatt och tvångslån. Den här dräneringen av likviditet i näringslivet strider mot regeringens uttalade avsikt att via hög lönsamhet få till stånd en utbyggnad av vår produktionsapparat. Men det ligger kanske utanför dagens debatt. Den skall alltså handla om penningpolitiken och placeringsplikten. Trots att regeringen inte velat vidarebefordra kreditpolitiska utredningens förslag till en liberalisering av kreditmarknaden i form av proposition till riksdagen, har i praktiken det stora budgetunderskottet och statens växande behov av upplåning framtvingat en marknadsanpassning. Riksgäldskontoret har introducerat nya låneinstrument i form av statsskuldsväxlar och riksobligationer, vilka emitteras till marknadsränta. Bankerna tvingas inte längre via likviditetskrav att placera större delen av sin inlåningsökning i prioriterade obligationer till räntor under marknadsnivå. Statens växande lånebehov har skapat förutsättningar för en livaktig penningmarknad, och även den långa kapitalmarknaden börjar visa vissa livstecken. Denna av yttre omständigheter framtvingade förskjutning av kreditpolitiken i marknadsmässig riktning bröts dock plötsligt i somras. Till följd av en uppgång i den internationella räntenivån och ett därav orsakat svenskt valutautflöde måste diskontot och straffräntan höjas. I samband härmed skärptes placeringsplikten för försäkringsinstituten, och den utvidgades till att omfatta även AP-fonden. Men det var inte dessa åtgärder som i sig var så utmananade, utan det var beslutet att räntan på prioriterade obligationer skulle ligga kvar på 11 96, trots att den långa marknadsräntan vid det tillfället var ca 1490. I både propositionen och finansutskottets majoritetsskrivning görs det försök att förklara bort den räntediskriminering detta innebär gentemot försäkringsinstituten. Det vänligaste som kan sägas om denna argumentation är att den vittnar om okunnighet. Stöd för en sådan tolkning i positiv anda får man också av det uttalande som görs om att den långa räntan på en oreglerad obligationsmarknad skulle vara lägre än vad räntan på andrahandsmarknaden nu är. Det innebär ju faktiskt ett medgivande av att den nuvarande kreditregleringen driver upp räntenivån på marknaden. De ändringar i den kreditpolitiska lagstiftningen som nu föreslås får en lång rad olyckliga verkningar. Rent allmänt är det naturligtvis inte bra med täta och plötsliga förändringar av regelsystemet mitt under ett kalenderår med delvis retroaktiv verkan. Försäkringsinstituten har alla skäl att reagera mot att de bestraffas för dispositioner som när de vidtogs var fullt tillåtna. En väl fungerande kreditmarknad förutsätter i likhet med andra marknader att de spelregler som gäller är något så när stabila. Det nya systemet med bruttokvoter betyder att de prioriterade obligationerna skall förvärvas direkt från emittent. Det innebär att placeringsplikten får formen av en inköpsplikt och att kapitalmarknadsinstituten påtvingas en mäklarroll, där de visserligen fritt kan sälja sina nyköpta obligationer, men då med stor förlust. Systemet får snedvridande effekter, eftersom endast vissa försäkringsinstitut åläggs placeringsplikt, medan t.ex. banker och även icke-finansiella företag med god likviditet kommer undan. Det blir även en snedvridning av konkurrensförhållandena inom försäkringssektorn, eftersom mindre bolag av praktiska skäl inte omfattas av regleringen. Fler av dessa är i Sverige verksamma utländska bolag, och det blir f. ö. också lönande att flytta försäkringsverksamhet utomlands. Tvånget att placera i obligationer med kraftigt nedreglerad ränta fungerar i realiteten som ett slags skatt. Den träffar i första ledet kapitalmarknadsinstituten, men övervältras av dem till försäkringstagare och pensionärer. För försäkringsbolagens del blir effekten att återbäringen till försäkringsspartagarna minskar. Den lägre avkastning för AP-fonden som blir följden måste uppvägas med högre ATP-avgifter, vilket drabbar både arbetsgivare och löntagare och därmed minskar basen för statens övriga inkomster. Detta visar att det inte går att trolla bort en del av räntekostnaden för statsskulden. Den kanske kan döljas, och den kanske kan skjutas något på framtiden, men den dyker ofrånkomligt upp någon annanstans i ekonomin. Det är likaledes ofrånkomligt att en reglering av detta slag medför effektivitetsförluster, liksom man kan räkna med att en reglering alltid föder nya regleringar. Herr talman! Det är inte bara försäkringstagare och finansfurstar som protesterar mot den allvarliga marknadsstörning som den skärpta placeringsplikten innebär. Det gör också så allsidigt sammansatta organ som styrelserna för AP-fonden och SPP. AP-fondens styrelser framhåller i sitt i propositionen och utskotts betänkandet refererade remissyttrande att den kostnad som övervältras på löntagare och företag kan uppskattas till drygt 3 miljarder kronor per år, vilket motsvarar ett nuvärde av nära 2 miljarder kronor. Styrelsen för Svenska industritjänstemannaförbundet har till riksbanken skrivit ”att tillämpningen av reglerna om placeringsplikt numera i praktiken innebär en beskattning — dock inte beslutad i riksdagen — av det långsiktiga försäkringssparandet i SPP. Beskattningen drabbar den pensionering, som industrins tjänstemän och arbetsgivare träffat avtal om.” Sveriges arbetsledareförbunds styrelse har i en skrivelse till finansutskottet uttalat stor oro över att medlemmarnas kollektivavtalade pensionsförmåner äventyras. Förbundet reagerar kraftigt mot att riksbanken genom den föreslagna lagändringen skulle ges möjlighet att styra ytterligare pensionssparande till lågräntabla statsoch bostadsobligationer. Skärpningen av placeringsplikten syftar inte bara till att minska statens räntekostnader för statsskulden. Den har också ett tydligt samband med inflationen. Långt i förväg kommenderade finansministern ned prisstegringen i år till 4 20. Visserligen har han haft föga framgång, men ändå har regeringen på nytt beslutat om inflationen för nästa år, som då skall bli 3 90. Med ett så resolut handlande och så raka besked är det förstås förargligt att inte ränteläget anpassar sig nedåt på motsvarande sätt. Det kan ju inge någon uppfattningen att marknaden inte riktigt tror på finansministerns förmåga att med ord betvinga inflationen. Om man utgår från de uppställda inflationsmålen, är naturligtvis realräntan mycket hög, eller bortåt 10 90. Men jämfört med den faktiska inflationen är läget på intet sätt anmärkningsvärt. Dagens realränta på 4-5 96 motsvarar istort sett nivån i andra länder och förklaras naturligtvis här liksom där av det statliga behovet av lån för att finansiera budgetunderskottet. Under större delen av 1970-talet var realräntan negativ, men då var det inte tal om att staten skulle betala ut särskild kompensation åt kapitalmarknadsinstituten och bakom dem försäkringssparare och pensionärer. Därför är det inte mer än rätt att dessa får tillgodogöra sig den positiva realavkastning som nu uppkommer. I den moderata motionen ställdes frågan, varför statsmakterna inte accepterade försäkringsbolagens erbjudande för något år sedan om ett stort statslån till 3,5 20 real avkastning. Det har visat sig både här hemma och utomlands att räntan utvecklas med en viss eftersläpning till inflationen. Under perioder av stigande inflationstakt blir realräntan låg eller rent av negativ. Men när prisstegringen sedan avtar, dröjer sig räntan kvar på sin höga nivå. En sådan utveckling återfinns i flera av de västliga industriländer som till skillnad från Sverige lyckats markant nedbringa sin inflationstakt under senare år. Enligt vår mening finns det starka skäl att i den situation vi nu befinner oss ompröva formerna för statens upplåning och dra den i längden ofrånkomliga slutsatsen att denna måste ske på marknadsmässiga villkor. Därvid finns det skäl att överväga förändringar som skulle göra det möjligt för realräntan att följa med inflationstakten ner, om kampen mot prisstegringen blir framgångsrik. Men regeringen väljer i stället att följa sin så omhuldade skattehöjarlinje. Vpk, LO och den socialdemokratiska partikongressen har alla uttalat sig positivt om något slags realränteskatt. Kjell-Olof Feldt talade sig nyligen i en intervju i Dagens Industri varm för tanken och tycktes mena att motstånd mot en realränteskatt närmast vore omoraliskt. Därmed har finansministern, sent omsider, gett sitt svar på den fråga han lämnade obesvarad i en interpellationsdebatt med mig för en dryg månad sedan. Herr talman! I stället för att införa skärpta regleringar och nya skatter vill vi moderater liberalisera kreditmarknaden. När frågan om förlängning av den kreditpolitiska lagstiftningen förra hösten behandlades i riksdagen, förordade vi en övergång till en mer marknadskonform ordning från det nu instundande årsskiftet. I en partimotion under allmänna motionstiden i år följde vi upp denna linje med att kräva att ytterligare emissioner av statsobligationer till konstlat låg ränta ej skulle genomföras. Vi är i dag ännu mer övertygade än någonsin om att skärpt placeringsplikt och utlåningsreglering för försäkringsbolagen inte löser problemen med finansieringen av den växande statsskulden. Det blir nödvändigt att ta marknaden till hjälp, även om de synliga kostnaderna därmed kortsiktigt kan bli något högre. Den stora fördelen är att man på detta sätt undviker de snedvridningar och effektivitetsförluster som annars blir följden. I det långa loppet finns det inget annat sätt att få ned räntenivån, såväl nominellt som realt, än att kraftigt reducera budgetunderskottet. Som det numera ser ut i den svenska ekonomin måste det ske genom utgiftsnedskärningar och inte genom skattehöjningar. Därtill blir det nödvändigt att avreglera olika marknader, inte minst kreditmarknaden. Det förslag kreditpolitiska utredningen lade fram för några år sedan är fortfarande aktuellt, varför någon ny översyn av formerna för statsupplåningen inte är påkallad.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1984/85:8 behandlas ett förslag till ändring av lagen om kreditpolitiska medel. Det innebär att den allmänna placeringsplikten i form av totalkvot kan användas också på försäkringsbolag och AP-fonderna. Vid behandlingen i finansutskottet har vi funnit det önskvärt att låta lagrådet granska om den föreslagna ändringen i lagen är förenlig med 2 kap. 18 § regeringsformen om egendomsskydd. Lagrådet tar inte ställning till detta, utan hänvisar till att det är riksdagens sak att pröva huruvida utvecklingen i praxis blivit sådan att behov föreligger av ändrad eller ny lagstiftning. Med andra ord är frågan om ändring av lagen om kreditpolitiska medel en rent politisk fråga, enligt lagrådet. Det kan råda delade meningar om detta, men i sak anser vi från reservanternas sida att man äventyrar försäkringstagarnas och de framtida pensionärernas räntabilitet på insatta pengar genom att införa allmän placeringsplikt på AP-fonderna och försäkringsbolagen. Om utvidgningen av den allmänna placeringsplikten är förenlig med den tidigare nämnda paragrafen om egendomsskydd i regeringsformen vill vi låta vara osagt. Som Svenska sparbanksföreningen har framhållit i sitt remissyttrande är det nödvändigt att bostadsfinansiering och statsupplåning tryggas genom att det finns bestämmelser om prioriterad upplåning för försäkringsbolag och banker. Men dessa bestämmelser bör vara av undantagskaraktär och användas i de fall då marknaden inte köper de utställda prioriterade obligationerna. Kravet på placeringsplikt bör inte innebära att banker och försäkringsbolag tvingas köpa prioriterade obligationer till överpris för att subventionera den prioriterade upplåningen. Prioriteringen bör således avse volymen och inte räntor eller andra villkor på obligationerna. Majoriteten i finansutskottet tillstyrker propositionen med motiveringen att man, som det heter, vill tillgodose statens, bostadsbyggandets och jordbrukets behov av långsiktigt kapital. Motiven för dagens tillämpning av placeringsplikten är uppenbar. Den skall tjänstgöra som ett medel för att minska statens ränteutgifter. Detta är, herr talman, något helt annat än det som placeringsplikten tidigare var tänkt att vara. Den skulle generellt hålla nere den långa räntan för bostadsbyggande och jordbrukets kapitalförsörjning. Reservanterna delar AP-fondsstyrelsernas uppfattning att detta är en orimlig räntepolitik. Kostnaderna för att reducera statens ränteutgifter får i det första steget betalas av olika försäkringsinstitut, men kostnaderna får sedan i sista hand bäras av försäkringstagarna. Centern har i utskottet i en reservation pekat på, att med de förändringar som har skett under de senaste åren i statens upplåningspolitik, med bl.a. avreglering av kreditmarknaden, blir det svårt att vidmakthålla ett system med prioriterade obligationer på det sätt som man hittills har gjort. Av den anledningen menar vi att det behövs en skyndsam översyn av formerna för upplåning från de placerare som är underkastade placeringsplikt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 4.

Herr talman! Det förslag om ändrade regler i fråga om placeringsplikt, som riksdagen nu skall behandla, är en förtäckt metod att komma till rätta med en del av det stora underskottet i statsbudgeten. Den verkliga innebörden av förslaget är att försäkringsbolagen och AP-fonden åläggs att låna ut pengar till staten till lägre ränta än gällande marknadsränta. Det är föga förvånande att förslaget har väckt häftig kritik från försäkringsbolag, pensionsinrättningar och styrelserna för AP-fonden. Av särskilt intresse är det yttrande som de tre fondstyrelserna för allmänna pensionsfonden avgivit. Detta yttrande finns intaget i propositionen från s. 22 och framåt. Fondstyrelserna påpekar att en minskning av budgetunderskottet, som i och för sig kan åstadkommas genom tillämpning av den nya placeringsplikten, inte representerar en äkta besparing i den mån den övervältras på AP-fonden och därigenom kan föranleda högre ATP-avgifter än de som hade varit nödvändiga med en annan politik. Med utgångspunkt i de beräkningar av kapitalflödena som görs av AP-fonden kommer AP fonden fram till att det årliga intäktsbortfallet till följd av den föreslagna förändringen uppgår till 495 milj.kr. Summan av intäktsbortfallet blir 3,2 miljarder kronor, vilket motsvarar ett nuvärde på 1,8 miljarder kronor. Skulle tillämpningen av den föreslagna placeringsplikten gälla under en längre tid, blir självfallet intäktsbortfallet väsentligt större. AP-fonden skriver följande: ”Eftersom placeringspliktens effekt är att minska AP-fondens intäkter och sänka statens utgifter kan den ekonomiskt likställas med en beskattning av fondkapitalet. Den planerade utvidgningen av placeringsplikten leder enligt fondstyrelsernas mening till en orimlig räntepolitik. Kostnaden för den aktuella åtgärden kommer att få bäras av AP-fonden men också av andra, exempelvis försäkringsbolag. Genom höjda ATP-avgifter kommer då kostnaden för åtgärden att övervältras på löntagare och företag.” Jag kan helt instämma i dessa synpunkter från AP-fondens styrelser. Den föreslagna åtgärden är en tvångsmässig omfördelning mellan olika grupper i samhället, och den minskar inte i någon rimlig mening underskottet i statsbudgeten. AP-fondens intäkter kommer att minska, och om man vill leva upp till gjorda pensionsåtaganden inom ATP-systemet blir det nödvändigt med en större höjning av ATP-avgiften än vad som eljest hade behövts. I annat fall utgör den föreslagna åtgärden ett rent hot mot framtida pensionsåtaganden. Regeringen har inte i motiveringarna till det aktuella förslaget på ett klart sätt redovisat vare sig syftena med åtgärden eller de faktiska effekter som förslaget kommer att leda till. Också försäkringsbolagens lönsamhet och därmed deras möjligheter att stå för gjorda åtaganden, t.ex. i pensionshänseende, beskärs genom det aktuella förslaget. Det torde vara uppenbart att detta får konsekvenser för försäkringstagarna. På samma sätt som man för AP-fondens del sannolikt kommer att få räkna med högre avgifter än eljest, kommer man för SPP:s och för försäkringsbolagens del att få räkna med en minskad återbäring till spararna. I slutänden blir det nuvarande och blivande pensionärer som får bära kostnaden för det här förslaget. I en skrivelse till finansutskottet från Sveriges arbetsledareförbund framhålls att den föreslagna ändringen kan komma att äventyra förbundets medlemmars möjligheter att få sina pensionsförmåner tryggade. Huvuddelen av Arbetsledareförbundets medlemmar har nämligen tillförsäkrats pensionsförmåner genom sparande knutet till SPP. Genom att den vidgade placeringsplikten nu föreslås gälla även SPP, kommer möjligheterna att förverkliga pensionsåtagandena att bli mindre. Kostnaderna för SPP blir högre, ränteintäkterna på kapitalet blir lägre. Det är då förståeligt att styrelsen för Sveriges arbetsledareförbund på det här viset kraftigt reagerar mot det aktuella förslaget. Det är alltså en ganska omfattande kritik som nu riktas mot att statsmakterna, regering och riksbank, på det här viset söker styra över en del av de medel som finns fonderade för framtida pensioner till statskassan, för att täcka budgetunderskottet. Om regeringen hade fört en stramare finanspolitik och visat en större förmåga till besparingar i de offentliga utgifterna, hade ett förslag av den här arten aldrig behövt se dagens ljus. Tyvärr tycks vi alltjämt få sväva i okunnighet om regeringens eventuella planer på saldoför bättrande åtgärder i statsbudgeten. De borgerliga partierna har i en gemensam reservation avvisat det aktuella förslaget. Utöver vår kritik mot att man på detta förtäckta sätt berövar pensionärerna en del av deras kommande förmåner riktas vår kritik mot de snedvridande effekter som systemet medför. Endast vissa försäkringsinstitut åläggs den nya placeringsplikten. Vissa höglikvida, icke-finansiella företag berörs över huvud taget inte. Utländska försäkringsbolag måste av naturliga skäl ställas utanför, och också vissa mindre bolag ställs utanför placeringsplikten. Detta kan komma att påverka försäkringsmarknaden på ett osunt sätt. Det kommer att bli mera lönande att förlägga försäkringsverksamhet utomlands, och man kan komma att tjäna på att splittra verksamheten på flera mindre enheter. Herr talman! Man kan aldrig på det sätt som här har skett ersätta behovet av en stram finanspolitik med ändrade placeringsregler och ålägganden för försäkringsinstitut av olika slag. Ideliga ändringar i förutsättningarna för kreditinstitutens och försäkringsbolagens verksamhet leder också till störningar på marknaden. Jag har stor förståelse för dem som kritiserar de ideliga regeländringarna och som vänder sig mot att förutsättningarna för verksamheten därmed förändras med korta mellanrum. Det finns, som vi har uttryckt det i folkpartimotionen, förvisso ett behov av stabila spelregler på kreditmarknaden. Även av det här skälet bör det nu aktuella förslaget avvisas. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1, 3 och 5, som är fogade till finansutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Den svenska statsskulden har ökat utomordentligt snabbt sedan 1976. Den 1 juli 1976 uppgick vår totala statsskuld till 77 miljarder. Vid halvårsskiftet i år hade den stigit till 483 miljarder. Den mycket kraftiga tillväxten i statsskulden har ställt stora krav på kreditpolitiken. I stort sett får man säga att riksgäld och riksbank varit framgångsrika när det gäller att lägga upp upplåningen så att den i relativt stor utsträckning kommer att hamna utanför banksystemet. Det har lett till att ordinär kreditgivning inom bankerna inte störts och till att ökningen i penningmängden kunnat hållas under kontroll. Detta har också gett till resultat att vi nu börjat få ned inflationen, trots den stora statsskulden och trots de betydande budgetunderskott som vi ärvt från de borgerliga åren. Märkligt nog har också riksgäld och riksbank lyckats föra kreditmarknaden, och då särskilt obligationsmarknaden, mer i riktning mot en fri marknad med mindre av regleringa — mer av en genuin marknad än vi kanske någonsin haft i vårt land. 1> trument härför har varit statsskuldsväxlar och riksobligationer. Man började med statsskuldsväxlar redan under maj och juni 1982 under den gamla mittenregeringens tid. Men det är först nu under den nya socialdemokratiska eran som vi fått riktig fart på obligationsmarknaden. Ett viktigt instrument har varit de riksobligationer som började utges hösten 1983, och där stocken av utelöpande obligationer nu uppgår till 37 miljarder. 2 8 Riksdagens protokoll 1984/85:56-57 Om vi skall kunna finansiera den stora statsskulden och trygga kreditförsörjningen för bostäder och lantbruk, behöver vi använda alla de medel som finns tillgängliga. Vi har en lång tradition i vårt land, som går tillbaka till 1950-talet, av att arbeta med prioriterade obligationer. Vi bör då också komma ihåg att bland de prioriterade obligationerna finns obligationer utgivna också av hypoteksbanken för att finansiera jordbrukskrediter. Enbart för detta ändamål ges det ut obligationer till ett värde av 1,5 miljarder om året. Genom olika metoder, i vissa fall rekommendationer och frivilliga överenskommelser, genom likviditetskvoter och genom placeringsplikt, har staten också förmått banker, AP-fonder och försäkringsbolag att placera medeli de prioriterade obligationerna. Under tiden från mitten av 1960-talet till mitten av 1970-talet var statens egen upplåning i form av prioriterade obligationer relativt begränsad. Under tio år, från den 1 juli 1965 till den 30 juni 1975, lånade staten upp i genomsnitt 2,2 miljarder om året eller 22,8 miljarder totalt. Riktig snurr på den här verksamheten blev det först när de borgerliga kom till makten 1976. På kort tid tiodubblade de upplåningen i prioriterade statsobligationer i förhållande till vad den var under den socialdemokratiska tiden. Totalt lånade de borgerliga under fem år, från den 1 juli 1977 till den 30 juni 1982, inte mindre än 118 miljarder genom att prångla ut prioriterade statsobligationer för i genomsnitt 24 miljarder varje år. Det ligger, herr talman, något av ironi och mycket av politiskt sprängstoff i dessa siffror, eftersom de borgerliga i allmänhet, och moderaterna i synnerhet, excellerar numera i verklighetsflykt. Det var riktigt rörande att höra Lars Tobisson i sitt inledningsanförande tala om att man plötsligt fick en stor upplåning. Plötsligt fick man en enorm expansion i vår statsskuld. Han talade inte närmare om orsakerna till detta. Han brydde sig inte ens om att datera när denna plötsliga expansion satte fart. Men så enkla trick går inte. Vi vet alla att det var under de borgerliga åren som vi fick denna fantastiska expansion. Nu försöker man från borgerligt håll att ägna sig åt en total historielöshet. Man vill inget minnas. Ändå var det så att de borgerliga under sin regeringstid drev en politik som gick stick i stäv mot vad ni i dag försöker tala för här i kammaren. Man kan fråga sig: Vad är orsaken till denna totala minnesförlust? Centerns uppträdande i denna fråga är ett kapitel för sig. De vill både ha kakan och äta upp den. Det går inte. Man måste fråga Rolf Rämgård: Hur är det egentligen? Är ni för eller emot att hypoteksbanken får utfärda prioriterade obligationer till ett värde av 1,5 miljarder om året som sedan får användas för att skapa billiga krediter för jordbruket? Jag tror att det är många, både i och utanför denna kammare, som skulle uppskatta ett klart svar på den frågan. Att frågan om placeringsplikt blivit en politisk stridsfråga just i år har sin speciella bakgrund. I sin strävan att liberalisera den svenska kreditmarknaden avskaffade riksbanken i fjol kravet på likviditetskvoter för bankerna. Det påverkade i sin tur försäkringsbolagen. Tidigare hade de varit ålagda att ha vissa nettokvoter av prioriterade obligationer. Det innebar att de vid vissa tidpunkter, i första hand vid årsskiftena, var tvungna att redovisa att de innehade en viss stock med prioriterade obligationer. Genom att bankernas likviditetskvoter upphörde kunde försäkringsbolagen kortsiktigt förvärva eller t.o.m. låna obligationer från bankerna för att uppfylla det formella kravet på obligationsinnehav. Samtidigt började vi, på grund av riksbankens reformverksamhet och riksgäldskontorets arbete, att få en livlig andrahandsmarknad på obligationer. Inte minst var detta riksobligationernas förtjänst. Det innebar att vi för första gången fick en andrahandsmarknad i obligationer och en etablerad ränta, där den effektiva räntan på riksobligationer tenderade att utgöra ett slags norm. Detta är bakgrunden till de svårigheter att placera prioriterade obligationer som har uppstått i år. Ur strikt profitsynpunkt kan man kanske förstå försäkringsbolagens sätt att agera. Samtidigt står det tämligen klart att det med de stora upplåningbehov som finns och de höga realräntor som förekommer knappast är möjligt att på kort sikt avhända sig det finansieringsinstrument som användningen av prioriterade obligationer utgör. Men även detta instrument söker riksbanken att bruka i så marknadsmässiga former som möjligt. Tidigare —- inte minst under de borgerliga åren — utformades placeringsplikten med hjälp av s.k. nettokvoter. Det innebar att försäkringsbolagen måste ha en viss stock av prioriterade obligationer. Nu utformar i stället riksbanken kvoterna som s.k. bruttokvoter, vilket gör att försäkringsbolagen enbart behöver förvärva en viss kvot från emittenten, dvs. i princip från riksgäldskontoret. De måste så att säga tillfredsställa flödesaspekten, men är sedan fria att disponera sitt obligationsinnehav som de vill. Därför blir de också fria att välja den portföljsammansättning som de själva önskar. Allt detta gör att riksbankens strävan mot en marknadskonform uppläggning av statsupplåningen fortsätter. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 8 i alla delar. Innan jag slutar skall jag i alla fall komma fram till den verkliga politiska substansen i den debatt som vi för i dag. Den har att göra med bristen på enhet mellan liv och lära på den borgerliga kanten. Här i opposition kritiserar ni våldsamt regeringens politik och lovar guld och gröna skogar, vilket i detta fall betyder en helt fri kapitalmarknad. Det går bra, därför att ni kan förlita er på att de löftena aldrig skall behöva konfronteras med verkligheten. Men en gång satt ni där ute i verkligheten och tvangs ta ansvar för upplåningspolitiken. Vilken politik bedrev ni då? Jo, en politik som gick stick i stäv mot den som ni i dag förordar från talarstolen. Vilka var det egentligen som först av alla tvangs tillämpa 1974 års lag om placeringsplikt? Jo, eftersom minnet tycks svika er skall jag tala om att det var den andra borgerliga trepartiregeringen som 1980 tvangs till det. Den regeringen tvingade dessutom försäkringsbolagen att köpa obligationer som gav en negativ avkastning, eftersom inflationen vid denna tidpunkt var mycket hög. Nu får försäkringsbolagen däremot en mycket god real avkastning på sina obligationer. Därför är det litet tröttsamt att här bevittna de krokodiltårar som gråts på den borgerliga kanten, när man trots allt har realräntor även på de prioriterade placeringarna som ligger runt 4 96, vilket historiskt sett är oerhört högt. Det kan inte hjälpas — frågan måste ställas: Kan herrar Tobisson, Molin och Rämgård förneka att det var de borgerliga regeringarna som tvangs till en prioriterad upplåning i en så stor skala som aldrig tidigare hade förekommit och som vi inte heller nu har kommit i närheten av? Kan ni förneka att det var ni som 1980 för första gången tvangs sätta 1974 års lag om placeringsplikt i sjön? Till slut till herr Rämgård: Är centern egentligen för eller emot en prioriterad upplåning till jordbruket? Jag tror att det är många med mig som skulle önska klara svar på dessa frågor.

Herr talman! Bo Södersten gjorde en av sina vanliga rundmålningar. Här är inte rätta tillfället att gå in på orsakerna till att ekonomin var så bedrövlig som den var när de borgerliga partierna tog över 1976. Jag måste än en gång säga att jag finner det orimligt att dessa borgerliga regeringar ges hela skulden för den stora statsupplåningen och för den snabbt växande ränteposten. Fakta är följande. Hösten 1982 var statsskulden 330 miljarder. Den hade under de sex åren vuxit från 80 miljarder, dvs. med 250. Sedan socialdemokraterna återkom till regeringsmakten har den stigit från de 330 till över 550 miljarder. Det är alltså en takt på 100 miljarder om året, mot drygt 40 miljarder under de sex borgerliga regeringsåren. Tror Bo Södersten att de senast lånade 220 miljarderna på något sätt skulle kunna undgå att dra några räntekostnader? Det går inte att hänvisa till att prioriterade obligationer är en gammal företeelse. När de introducerades hade man en helt reglerad kreditmarknad, där systemet med prioritering syftade till att bereda utrymme för statens, bostadssektorns och jordbrukets upplåning. Räntan låg aldrig mer än några promille under marknadsräntan, och det motiverades med den stabilitet som låntagarna, åtminstone på den tiden, ansågs representera.

Detta demonstreras av att när räntekuppen gjordes i somras låg den långa marknadsräntan ungefär tre procentenheter över det pris som offererades. Det hjälper inte heller att tala om bruttokvoter och att det skulle betyda någon lindring. De demonstrerar desto tydligare vilka kapitalförluster som försäkringsbolagen gör när de visserligen får sälja de nyköpta obligationerna men då till rejäla förluster, jämfört med det pris de tvingas betala till staten. Bo Södersten är ju ekonom, och jag skall ställa en fråga till honom: Tror Bo Södersten att man kan trolla bort kostnader för statsupplåningen med regleringar och nya skatter?